Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den här regeringen har hamnat i problem och fått verkliga bekymmer. Det är riktigt som Birger Hagård säger, att ingen tidigare regering har gjort så mycket i denna fråga. Det beror på att det inte heller funnits någon regering som har haft ett så avsevärt antal miljonärer placerade på dessa maktpositioner. Man har tvingats till att deponera sina tillgångar i extern förvaltning. Man har tvingats att tillsätta en etikkommitté och införa en särskild procedur för att upprätthålla kontrollen, så att inte jäv inträffar. Den här situationen är alltså i någon mening ansträngd för regeringen. Därför tycker jag att det skulle vara intressant att höra om Birger Hagård tycker att det vore lämpligt att man nu skyndsamt utreder möjligheten att införa ett blind trust-system så att förmögenheterna kan omplaceras.
Herr talman! Alldeles givet är förhoppningen hos majoriteten, att när regeringen skriver om en sak och föreslår en åtgärd, skall det utföras så skyndsamt som möjligt. Jag tror att regeringen också vill göra det för att få klara regler. Vi har som sagt insiderlagens och förvaltningslagens bestämmelser att följa i dag. Det är angeläget att få fram ett rejält innehåll på detta område också. Man skall naturligtvis inte skynda på så fort att det mer eller mindre blir ett mischmasch av det hela. Det skall naturligtvis vara väl genomtänkta regler som införs för framtiden.
Herr talman! Jag får tacka för den här repliken. Jag noterar att reservanterna och majoriteten på den punkten är eniga om att det här bör ske skyndsamt.

Herr talman! Birger Hagård undrade varför jag använde uttrycken ''aktietäta'' och ''aktiestinna'' regeringsledamöter. Jag kan berätta att dessa uttryck härstammar från den utfrågning som utskottet hade med statsministern i det här ärendet. Beträffande Hjalmar Branting uttryckte statsministern det så att Hjalmar Branting var en ''tät typ''. Om landets statsminister kan använda sig av den vokabulären, tror jag att också riksdagens ledamöter tål att höra att regeringens ledamöter är aktietäta, för det är de verkligen. Detta är ju ett problem för den nu sittande regeringen. Jag läste tidigare upp för Birger Hagård vad ni själva har skrivit: Å andra sidan kan det vara till nackdel om ett statsråd på grund av onödigt strikta regler inte kan delta i regeringsarbetet i full utsträckning. Ni har ju klart och tydligt talat om för oss att det är ett problem för det nuvarande regeringsarbetet med dessa aktiestinna statsråd. Jag förstår inte varför inte majoriteten i sina skrivningar har varit beredd att framföra någon konstitutionell kritik. Om Carl Bildt vid regeringsbildningen noggrant hade satt sig in i denna fråga -- som han som regeringsbildare är skyldig att göra -- hade han inte behövt hamna i denna situation, eller som någon tidigare i debatten uttryckte det: behövt hamna i denna löjliga situation. Detta är ju bl.a. en av utgångspunkterna för vår konstitutionella kritik, att statsministern när han bildade sin regering inte tillräckligt noggrant hade satt sig in i en regeringsbildares ansvar. Han hade inte heller sett till att de statsråd som han utsåg verkligen levde upp till regeringsformen 6:9 2 Harriet Colliander talade om att det borde ha varit en enighet i utskottet. Om ni bara hade varit beredda att pröva de konstitutionella aspekterna -- och inte bara vad som skall göras för framtiden -- hade vi kanske kunnat komma överens. Men problemet i utskottet var att ni vägrade att pröva de konstitutionella frågorna. Det är därför som dagens debatt i kammaren kanske blir litet för lång.
Herr talman! Ett felaktigt påstående blir ju inte riktigare för att det upprepas inte bara en gång utan kanske två, tre, fyra eller t.o.m. fem gånger. Regeringen var självfallet medveten om alla dessa problem. Det är därför som den vidtar olika åtgärder. Att man sedan kan ha det problematiskt är ju självförvållat, eftersom man så till den milda grad vill leva upp till de bestämmelser som finns att det inte skall finnas aningen av en misstanke om något jäv, någon jävsliknande situation eller någonting sådant. Som jag ser det ger Kurt Ove Johansson uttryck för en prinsessan på ärten-attityd, och jag hoppas att man skall komma bort ifrån den. Men det finns alltså inte någon saklig grund för en konstitutionell kritik mot regeringen. Det har inte anförts ett enda konkret fall där regeringen över huvud taget ens har kommit i närheten av att ha missbrukat sin ställning.

Herr talman! Jag har lärt känna Harriet Colliander så till vida att hon, när hon så vill, kan vara en mycket god lyssnare. Men när hon inte vill lyssna slår hon dövörat till, vilket hon tydligen har gjort i den här frågan, kanske beroende på att den här frågan är litet känslig för hennes parti. Det är ju inte obekant att det finns en vice partiledare i Ny demokrati som tydligen har en litet annorlunda ståndpunkt i den här frågan, vilket han åtminstone har gett uttryck för i massmedier. Vad jag egentligen menade med Harriet Colliander som lyssnare var närmast att både Thage G Peterson och jag i dagens debatt starkt har understrukit att det inte är något fult att äga aktier. Detta har vi båda slagit fast. Jag gjorde det i mitt huvudanförande. Därför undrar jag om Harriet Colliander har sovit någon skönhetssömn så att hon inte har kunnat lyssna sig till båda våra budskap. Harriet Colliander sade i sitt anförande att det hade varit bra om vi i utskottet hade kunnat bli eniga på den här punkten. Det är möjligt att vi hade kunnat bli eniga om utskottsmajoriteten hade varit beredd att pröva det som är konstitutionellt intressant i detta sammanhang, nämligen om statsminister Carl Bildt när han bildade sin regering hade levt upp till sitt ansvar som regeringsbildare. Den frågan har inte blivit besvarad av utskottsmajoriteten. Man har heller inte besvarat frågan om statsråden verkligen uppfyller kraven i regeringsformen 6:9 2 st., och man har inte besvarat den intressanta frågan om statsråden på grund av sina personliga ekonomiska intressen har iakttagit den försiktighet som har varit påkallad i jävsfrågan. Alla dessa tre viktiga konstitutionella aspekterna har ni, så att säga, vägrat att diskutera. Ni har ju egentligen bara skrivit regler för framtiden. Om vi hade fått en sakdebatt i utskottet om de här tre viktiga konstitutionella frågorna är det möjligt att vi hade kunnat bli överens. Men den chansen avstod faktiskt Harriet Colliander från. Detta är bara ett faktum att konstatera.

Herr talman! Ärendet beträffande Mats Odell och sambanden med det familjeägda Majgården bygger från första början på en rad underligheter. Först gjorde en viss tidning ett intervjufalsarium genom att i Mats Odells mun lägga ord, som föreståndaren för vårdhemmet Majgården uttalat för tidningen i fråga. Därmed kom det i artikeln att framstå som om kommunikationsministern ägnade sig åt ''annan verksamhet''. På grundval av dessa falska uppgifter anmälde Söderström här var inne på, där det sägs att statsråd inte får utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för vederbörande. Det är intressant att Elvy Söderström här tar upp just 6 kap. 9 § och försöker antyda att det skulle föreligga en del komplikationer. Men det framgår inte av den socialdemokratiska reservationen att man har dessa synpunkter. Granskningen har enligt ett enigt utskott visat att Mats Odell inte har utövat sådan verksamhet. Mats Odell uppdragen i de familjeägda företagens styrelser och har sedan inte deltagit i skötseln av familjeföretagen. I detta läge är grunden för anmälan undanröjd. Trots detta avger socialdemokraterna en reservation. Nu skall man kritisera statsrådet för att han inte före tillträdet informerade statsministern om sina familjeföretag. Så här står det i reservationen: ''Han borde inte ha nöjt sig med att enbart diskutera frågan'' med Reidunn Laurén ''vars uttalanden dessutom ifrågasatts av andra statsrådskolleger''. Det är alltså riktigt som Elvy Söderström konstaterade att Mats Odell och statsminister Carl Bildt båda har bekräftat att de vid regeringsbildningen inte tillsammans diskuterade Mats Odells familjeföretag. Men det är också riktigt att ett stort antal pressuppgifter 1991 kring kds blivande riksdagsgrupp redogjorde för Mats Förekomsten av dessa familjeföretag var alltså ingen nyhet. Detta bekräftade också statsministern vid KU utfrågningen den 20 april. På Thage G Petersons fråga om Mats Odell anmält sitt engagemang i familjeföretagen svarade statsminister Carl Bildt: ''Nej det gjorde han inte. Det har jag varit medveten om i alla fall.'' Den kritik som socialdemokraterna framför i reservationen är verkligen en fantasiskapelse. Borde inte socialdemokraterna ha kontrollerat samtliga statsråd på denna punkt? Borde inte också t.ex. Karl Erik Olsson har kritiserats? Han kanske inte har nämnt för statsministern att han har ett jordbruk. Socialdemokraterna har i denna fråga inte bara givit sig ut på hal is. De har brakat igenom den och är i full fart på väg mot botten. Sedan blir jag nyfiken. Jag kan inte låta bli att undra över formuleringarna kring statsrådet Reidunn Laurén. Skulle möjligen Mats Odell vara så synsk eller klärvoajant att han insåg att statsrådet Laurén senare skulle göra uttalanden som kunde ifrågasättas av andra statsråd? Därmed har jag inte bekräftat det socialdemokratiska påståendet om uttalanden som ifrågasatts av andra statsråd. Men själva hypotesen om kraven på ett statsråds klärvoajans gör mig verkligen nyfiken. Vilka begåvningar anser Socialdemokraterna att man skall ställa såsom krav på en blivande minister? Inte ens Kristdemokraterna kan ställa upp med så profetiska begåvningar. Herr talman! Jag vill med kraft tillbakavisa den undermåliga socialdemokratiska reservationen nr

Herr talman! Frågan om svenskt bistånd till den polska skogsindustrin blåstes först upp som en jättelik politisk skandal. Den hade ju, innan fakta lades på bordet, precis allt från vänskapskorruption till ett gigantiskt slöseri med allmänna medel. Dessutom, sades det, skulle en f.d. finansminister vara inblandad. Vilken fantastisk historia! Vilket journalistiskt scoop! De två journalister som avslöjade denna sataniska politiska härva belönades med stora journalistpriset. Det hade de väl varit värda, om historien hade varit sann, men nu vet alla att så inte var fallet. Någon har skaldat: Lögn och förbannad dikt. Det är ett välförtjänt betyg i detta fall. Inte nog med att de båda journalisterna bara vinklade och förvrängde fakta i sin tidning, de ljög också inför konstitutionsutskottets ordförande efter en utfrågning av chefen för BITS, Gunilla Olofsson. De påstod att hon hade lämnat felaktiga uppgifter i utfrågningen. Journalisternas påståenden visade sig vara en lögn. Men stora journalistpriset, priset för förra årets främsta dagstidningsjournalister, får de behålla. I jakten på politiska motståndare är tydligen allt tillåtet. Man skall akta sig för att dra alla över en kam. Det är en god regel. Det hedrar majoriteten av journalistkåren i Sverige som har tagit avstånd från den typ av journalistik som jag nu har talat om. Nästan ingen har ställt upp för pristagarna. De seriösa mediearbetarna genomskådade den stora journalistbluffen. Herr talman! Jag skall avsluta denna del av mitt anförande genom att citera några rader ur Östgöta Correspondenten. Där sägs det: ''Nu har sakfrågan granskats av riksdagens konstitutionsutskott. Utskottet underkänner enhälligt Expressens beskyllningar att Allan Larsson i strid med grundlagen skulle ha ägnat sig åt ministerstyre. - Tidningen har att välja mellan att inregistrera sitt fiasko och be Allan Larsson om ursäkt eller att attackera riksdagsutskottet för att blunda för en skandal.'' Herr talman! Jag säger tack till Östgöta Correspondenten. Det var ord i rättan tid. Herr talman! Biståndet till polsk skogsindustri var ingen politisk skandal. Några oegentligheter har inte förekommit, vare sig från något enskilt statsråd eller från regeringens sida. Luften har gått ur ballongen med alla beskyllningar om ministerstyre och brott mot våra grundlagar. Frågan är om detta ärende för konstitutionsutskottets vidkommande inte borde ha avslutats när utskottets föredragande i detta ärende, Ingvar Åkesson, återvände och presenterade de uppgifter som han fått fram vid sitt besök på svenska ambassaden i Warszawa. Å andra sidan är det naturligtvis bra att de flesta som på ett eller annat sätt ägt insikter i ämnet har fått komma till tals. Ingen kan säga annat än att utskottet i sin granskning har gått grundligt fram när det gäller materialinsamlingen. Naturligtvis hade utskottets granskning varit lättare att genomföra om ambassadör Jean-Christophe Öberg varit kvar i livet. Som person var Öberg en mycket aktiv och engagerad person i allt som han över huvud taget företog sig. Att han personligen engagerade sig starkt för att främja samarbetet mellan Sverige och Polen framgår med stor tydlighet i det material som utskottet nu presenterar för riksdagen. Alla som kände ambassadör Öberg har inför utskottet gett uttryck för att han var en person med stor integritet. Han gick ofta sina egna vägar och var inte rädd för att ta egna initiativ när han ansåg att det behövdes. Så gott som alla som har utfrågats av utskottet har sagt sig i ambassadör Öberg se en person som varken kunde styras av någon finansminister eller några andra. Genom de fakta som föreligger i ärendet har utskottsmajoriteten fått medge att Allan Larsson inte har gjort sig skyldig till ministerstyre eller något oegentligt ur konstitutionell synpunkt. Det är bra att enighet därom föreligger i utskottet. Ett annat ställningstagande hade måhända varit till mer skada för konstitutionsutskottet än för Allan I detta ärende föreligger en mycket omfattande beskrivning av vad som har hänt. Om den beskrivningen är utskottet enigt. Det är bra. Det är då sakligt sett beklagligt att utskottets majoritet saknat mental styrka att i detta ärende låta sin bedömning bygga på dessa fakta och helt avstå från kritik mot ett enskilt statsråd och mot regeringens handläggning av ärendet. Några fel har nämligen inte gjorts, och vill det sig illa kan utskottsmajoritetens skrivningar ställa till problem i den framtida regeringsutövningen. Till detta kan vi återkomma i debatten. Mest klandervärt i majoritetsskrivningen är att man inte kan dra rågången mellan juridik och politik i granskningen, vilket har diskuterats här ganska ingående under morgontimmarna. Vi brukar tala om och faktiskt vara överens om att det i vår granskning i konstitutionsutskottet finns en gråzon som vi måste acceptera. Men det är farligt om granskningen genomförs på ett sådant sätt att politiken i denna gråzon alltför mycket inkräktar på juridiken. Då riskerar konstitutionsutskottets granskning att förlora i trovärdighet. Jag anser att de borgerliga partierna i majoritetsskrivningarna går alldeles för långt i detta ärende. Partinitet har tagit överhanden. För att kunna utdela politiska tjuvnyp, förvanskas fakta på de mest flagranta sätt. Man kan naturligtvis utnyttja sin majoritet i utskottet på det sättet. Men förvanskade fakta är förvanskade även om en majoritet står bakom dem. Trots att de borgerliga partierna på konstitutionella grunder inte kan rikta någon kritik mot Allan Larsson, försöker de i sina skrivningar ge intrycket av att han som finansminister skulle ha spelat en avgörande roll för polackernas val av NLK-Celpap. Detta gör de trots att hela vår materialinsamling visar en helt annan bild av Allan Larssons insatser. Det är inte hederligt att göra på det sättet. Allan Larsson har inför utskottet utförligt berättat om sina göranden och låtanden, vilket ledde till att Björn Wahlström kom att engagera sig i Polen. Det finns ingenting i utskottets faktainsamling som motsäger de uppgifter som Allan Larsson har lämnat inför utskottet. Det finns inte heller något som helst stöd i utskottets material som pekar mot att polackerna levt i föreställningen att en biståndsfinansiering förutsatte att de valde Björn Wahlströms företag. Däremot finns det dokument som styrker uppgiften att valet av NLK-Celpap var polackernas eget val. Som bevis för att plackerna inte skulle ha gjort ett självständigt val av samarbetspartner anför majoriteten det förhållandet att ambassadör Öberg i ett utkast till mötesprotokollet antecknat att Det är, enligt min mening, närmast hårresande att argumentera på det sättet. Det är skämmigt, som de säger i Skåne, att det görs i ett betänkande från konstitutionsutskottet. Var någonstans kan man finna att ordet acceptera betyder påtryckning? Det är nog bara i regeringspartiernas politiska gråzoner som det kan ske. Dessutom verkar majoriteten inte veta på vilket ben den skall stå. När den tar upp frågan om upphandlingen säger man att polackerna inte krävde att NLK-Celpap och Wahlström skulle få uppdragen. Här menar man alltså att det fordrades att polackerna skulle ha framställt krav på detta. Nu visar emellertid de fakta som finns redovisade i betänkandet att polackerna verkligen ville ha det just på det här viset. Från regeringskansliet var man utomordentligt angelägen om att få klarhet i just detta. Det var därför som statssekreteraren Säve Söderbergh skrev sitt brev till ambassadör Öberg. Det svar som den polska regeringen gav visar klart att polackerna ville ha NLK-Celpap och Wahlström. Dessa viktiga dokument förbigår majoriteten med tystnad. Ni gör ett nummer av att ambassadör Öbergs hustru, Birgit Öberg, i en PM anfört att den som får finansministern på sin sida också får resurser. Det anförs i ett sammanhang där ni hävdar att valet av NLK-Celpap inte skulle vara ett självständigt polskt val. Bevisföringen är här inte bara häpnadsväckande, utan t.o.m. befängd. Samtidigt är den ett bra exempel på hur man måste förvränga en uppgift för att kunna dela ut politiska tjuvnyp. Fakta i målet, herr talman, är följande: Formuleringen i Birgit Öbergs PM skall ses mot bakgrund av att Allan Larsson som finansminister var ansvarig i regeringen för de internationella finansiella frågorna. Allan Larsson hade ett formellt regeringsbeslut bakom sig, från den 17 maj 1990, att underteckna avtalet om EBRD, en bank med uppgift att bl.a. utveckla ett industriellt samarbete med Östeuropa. Det var i det arbetet som Allan Larsson för övrigt träffade den polske vice utrikesministern i Paris och vid en middag med honom kom att diskutera förutsättningarna för ett svenskt-polskt samarbete. Att ambassadör Öberg betraktade det som en fördel att Sveriges regering genom sin finansminister tog aktiv del i EBRD:s tillkomst och utveckling måste ses som en självklarhet. Mest häpnadsväckande av allt är måhända att majoriteten i sin skrivning hävdar att polackerna skulle ha missletts och att Spin-Off och Scandiaconsult gick miste om möjligheterna att konkurrera om två konsultuppdrag. Det är riktigt att dessa båda företag inte lyckades särskilt bra vid detta tillfälle i Polen. Men det berodde inte på att de inte fick konkurrera, som ni skriver i majoritetsyttrandet. Orsaken till att man misslyckades var snarare den att konkurrensen var alldels för hård. Att det förhöll sig på det sättet framgår klart av vårt insamlade material och de dokument som vi har att tillgå. Är man bara läskunnig kan det inte råda något som helst tvivel på den punkten. Scandiaconsult var för sin del intresserat av den polska stålindustrin. Det framgår också klart. Det var inte skogsindustrin som var deras starka sida. Spin-Off var ett enmansföretag och hade inte någonting att sätta emot när ett av världens främsta företag på skogsområdet kom in i bilden. Självfallet ville polackerna vid ett självständigt val ha det bästa som kunde erbjudas. Valet av NLK-Celpap var utifrån den utgångspunkten inte svårt att förstå. Uppgiften i era skrivningar, att ärendet vi nu diskuterar under flera månader hanterades som ett biståndsärende, är också felaktig. NLK-Celpap blev ett biståndsärende hos regeringen den 22 Ni har rätt när ni säger att ärendet kom att handläggas snabbt. Det är emellertid inte detsamma som att ärendet kom att händläggas för snabbt. Alla kriterier för ett korrekt beslut var uppfyllda när regeringen gjorde sitt ställningstagande den 13 september 1990. Vill man lägga ner litet möda kan man gå tillbaka till våra dokument och få klara belägg för detta. Majoriteten har i sin bedömning kommit fram till att den normala ordningen är att biståndsärendena skall handläggas av BITS. Ni anser därför att det var anmärkningsvärt att regeringen i det nu aktuella fallet tog över handläggningen och beslutade i BITS ställe. Vad som är anmärkningsvärt är snarare majoritetens slutsats på den punkten. Det råder inget som helst tvivel om att regeringen har befogenhet att fatta beslut av detta slag. I det här fallet ville BITS också att regeringen skulle fatta beslutet. Detta förbigår majoriteten helt i sina skrivningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen på den punkten.

Herr talman!

Då fanns en expertdelegation med, under ledning av Staffan Sohlman, som förde samtal med de polska myndigheterna. Den 16 november 1989 gjorde ministern i premiärministerns kansli Witold Trzeciakowski en skriftlig framställning till ambassadör Öberg med begäran om samarbete i fråga om stål-, skogs och varvsindustrin. Han sade sig ämna ta initiativ till ett antal studier i syfte att omstrukturera den här industrin. Ambassadör Öberg rapporterade hem om den här framställningen. Det var egentligen ingenting nytt som framfördes när Allan Larsson träffade vice utrikesminister Jerzy Makarczyk och förde ett samtal om samarbetet med Sverige den 29 maj i Paris. Det samtalet skedde i samband med att avtalet om Vi kan alltså på goda grunder anta att polackerna ville ha samarbete med Sverige för att balansera andra större makter och företag som visade intresse för Polens industri. Det måste också anses rimligt att den svenska regeringen ville vara med på ett hörn och påverka vad den nya banken skulle göra. Allan Larssons kontakt med Wahlström efter mötet i Paris var givetvis ett val av en kontakt. Den hade naturligtvis senare en styrande effekt på polackernas möjligheter. Men något ministerstyre kan det inte vara fråga om i de här sammanhangen. Björn Wahlström är ju inte en svensk myndighet, även om man ibland kan få det intrycket när man går igenom materialet om hans uppfattning om vilket uppdrag han hade. Frågan är om Larsson sedan styrde Öberg och ambassaden i Warszawa på något otillbörligt sätt. Det kan i och för sig inte vara något fel att Larsson kontaktar ambassaden och Öberg och informerar om att Wahlström skall komma till Polen, som de hade kommit överens om. Möjligen kan man säga att Larsson skulle ha kunnat gå vägen via Utrikesdepartementet och Staffan Sohlman, men det kan man inte heller säga är något nödvändigt krav. Det är en naturlig kontakt. Mot bakgrund av det vi vet om Öberg är det svårt att tro att han mot sin vilja tvingades engagera sig för Björn Wahlström. Det måste för övrigt vara en ambassads skyldighet att serva varje svensk företagare eller industriman som kommer och vill ha en kontakt med landets regering. Självfallet kan ett sådant här samarbete mellan ambassaden och företagen utformas på många olika sätt. Om Öberg var sval i engagemanget kan han ha gett en tjänsteman uppdraget att hjälpa Wahlström. Vi får det intrycket att han efter överväganden med sig själv blev tämligen entusiastisk inför Wahlströms besök, även om han våndades över att de vänner som han tidigare engagerat sig för kom i kläm. Den vånda som Öberg kände kan vara en förklaring till de delvis motstridiga budskap som tycks ha utgått från ambassaden i Warszawa. Öberg försökte emellertid det som är naturligt i ett sådant sammanhang, nämligen att få de olika företagen att samarbeta om ett projekt i Polen. Det är fullt möjligt att den samlade bilden som den polska regeringen fick av Wahlströms information och av Öberg gav intrycket att det svenska biståndet var förknippat med Wahlströms namn. Eftersom det fanns en rad andra anbud för att bistå Polen, fanns ju också andra valmöjligheter om man inte hade varit intresserade av Björn Wahlström. Poladierna hade ju själva från början sökt stöd från Sverige för att balansera andra intressen. I verkligheten fanns det inte heller något som hindrade polackerna från att använda de svenska pengarna till att engagera andra företag än Det sägs att man borde ha begärt in anbud för att få en konkurrensupphandling. Det måste rimligen ha varit polackernas uppgift att göra det. Problemet var att Wahlström inte ville delta i ett sådant anbudsförfarande. Om polackerna var intresserade av Wahlström, var man tvungen att välja det här förfarandet. Tydligen valde man att komma överens med den svenska regeringen, skriva under det här avtalet och låta Wahlström engagera sig. Jag har här gett en beskrivning av hur polackerna har agerat, vilka valmöjligheter de har haft och vilka utgångspunkter de har haft. Den svenska riksdagens intentioner för samarbetet med Polen gällde miljösamarbete. I riksdagens betänkande finns det också formuleringar som handlar om kunskapsöverföring och kompetensuppbyggnad i Polen, även om tyngdpunkten ligger på miljökraven.

Vi kan inte säga att regeringens handlande i det här avseendet varit direkt i strid med riksdagens beslut. Det faller inom ramen för det beslut som riksdagen fattat. I praktiken blev det också ett försök att ge svensk industri en position i Polen. Någon sådan ambition finns i och för sig inte uttalad i riksdagsbeslutet. Det blir givetvis en konsekvens när svenska företag uppmanas att engagera sig i samarbetet med Polen. I efterhand kan man säga att det fanns en viss blåögdhet i betänkandet när det gällde att starta framgångsrika miljöprojekt. De konkreta resultaten i Polen av det här miljösamarbetet har inte fått någon stor omfattning. Det har blivit många hyllmeter med konsultrapporter. Björn Wahlström och NLK-Celpap har bidragit med en del. Herr talman! Mot den här bakgrunden kan jag inte göra annat än att i huvudsak instämma i yrkandet i den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Först vill jag med tillfredsställelse konstatera att statsrådet Björck befinner sig i kammaren för att lyssna på KU:s granskningsdebatt, liksom tidigare statsrådet Friggebo. Bägge två har ju i sina tidigare uppgifter som KU-granskare just kritiserat detta att regeringen inte har ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt våra granskningsdebatter. ''Larsson får kritik av KU.'' I Aftonbladet samma dag hette det längst ner i ledarens sista stycke: ''Däremot har de borgerliga inte kunnat belägga att Allan Larsson handlat i strid mot grundlagen eller utövat ministerstyre i den så kallade Polenaffären.'' Så olika kan man uppenbarligen tolka KU:s betänkande beroende på vilka glasögen man har på sig. Låt mig först deklarera att konstitutionsutskottets granskning inte går ut på att ''sätta dit'' någon, som någon slarvigt har uttryckt det. Konstitutionsutskottets granskning går ut på att granska statsrådens tjänsteutövning dels i förhållande till de lagar och regler som gäller, dels i förhållande till vad som går an i det gränsland mellan juridik och politik som vi tidigare har diskuterat här i dag. Ibland granskas vissa områden, som vi berörde i inledningen, och ibland granskar vi ett visst handlingssätt på förekommen anledning. Polenaffären är just ett exempel på det senare. Utskottet har delat upp ärendet i två avsnitt. Vi har granskat dels Allan Larssons roll i sammanhanget, dels den dåvarande regeringens. Det hela börjar i slutet av maj på en lunch hos Allan Larsson. Då säger Björn Wahlström till Allan Larsson att svensk industri borde vara med i Östeuropa och att han själv var beredd att göra en insats. Nästa dag är Allan Larsson i Paris för att vara med om undertecknandet av överenskommelsen om den nya utvecklingsbanken, EBRD. Vid detta möte är det polackerna som tar kontakt med Allan Larsson för att undersöka om hjälp från Sverige kan påräknas till Polen. Vid hemkomsten tar Allan Larsson omedelbart kontakt med Björn Warszawa Jean-Christophe Öberg för att uppmana denne att stödja Björn Wahlström. Under juni far Björn Wahlström fram och tillbaka mellan Polen och Sverige. Öberg skickar ett antal telegram till Allan Larsson om sina egna och Wahlströms aktiviteter. Öberg skriver bl.a. att Björn Wahlström till polackerna säger sig ha regeringens uppdrag, något som Allan Larsson inte alls reagerar över, trots att det inte existerar något regeringsbeslut. Det indikerar tydligt att Allan Larsson ser Björn Wahlströms agerande som naturligt och att detta agerande har hans välsignelse. Om så inte hade varit fallet borde alla varningsklockor ha ringt hos Allan Larsson. Han borde också ha gjort något åt det. Aktiviteter i det här biståndsärendet pågår hela sommaren, men det är först i slutet av augusti som biståndsministern blir inkopplad. Utskottet förklarar tydligt att vi inte menar att det skulle vara olämpligt av svenska statsråd att delta i exportfrämjande åtgärder, så länge det sker i allmänna termer och så länge inte ett enskilt företag favoriseras på bekostnad av andra. Att Björn Wahlström introducerades i Polen på initiativ av finansministern måste ha gett polackerna uppfattningen att en finansiering med biståndsmedel förutsatte att man valde Björn Wahlström och hans företag.

Det är alldeles uppenbart att det är Allan Larssons roll och hans sätt att agera som konstitutionsutskottet kritiserar. Det är ingen som helst tvekan om det. Om konstitutionsutskottet framhåller att det beskrivna agerandet är anmärkningsvärt, är det en mycket tydlig signal att man inte skall göra så. Det går inte an. Det är också en tydlig signal att andra ministrar skall akta sig för att göra likadant, oavsett hur mycket Aftonbladet och Kurt Ove Johansson försöker förringa konstitutionsutskottets uttalande. Konstitutionsutskottet kritiserar också kraftigt den socialdemokratiska regeringens hantering av hela frågan. Agerandet är i sanning märkligt. Först får biståndsorganet BITS i uppdrag att bereda och ansvara för Polenbiståndet. Därefter väljer Allan Larsson ut Björn Wahlström som enda aktör, trots att det fanns andra intressenter i sammanhanget. Matchningen av Björn Wahlström pågår i flera månader utan att biståndsministern är inkopplad. Så småningom kommer ärendet till henne, och då skrivs ett avtal om att Björn Wahlström och hans företag skall vara enda motpart till polackerna. Björn Wahlström får själv bestämma priset för insatsen -- ingen blygsam summa minsann, nej 10 % av hela biståndet till Polen skall han ha. Innan avtal skrivs får BITS i nåder yttra sig. En vecka får BITS på sig att granska detta stora kontrakt -- något som normalt tar en månad för BITS. Det hela är så anmärkningsvärt att BITS går till Riksrevisionsverket för att få vägledning, eftersom något liknande tidigare aldrig inträffat. Trots den korta tiden för granskningen har BITS allvarlig kritik på flera punkter mot det förslag som Björn Wahlströms företag presenterat. Och det var inga små påpekanden som gjordes.

Dessa allvarliga invändningar struntade regeringen i och fattade beslut ändå. De här mycket grava påpekandena viftar också Kurt Ove Johansson och Socialdemokraterna bort och påstår att det är lögn och förbannad dikt och förvanskade fakta. Wahlström och hans företag sammanföll i tiden som av en händelse med börsintroduktionen av detta företag. Ett stort kontrakt med Polen ökade naturligtvis förväntningarna på och tilltron till företaget i börsintroduktionen. Härmed kommer vi till ytterligare ett märkligt inslag i hanteringen. Nu skulle tjänsterna inte upphandlas genom anbud -- dvs. genom att flera kunde konkurrera samtidigt. Vi vet ju av erfarenhet att ett sådant förfarande ger kunden fördelar genom valfrihet och möjligheten att pressa priset. Nej, de företag som under flera år bearbetat den polska marknaden fick inte ens vara med och lägga anbud. Det förfarande som Torgny Larsson så kraftfullt tog avstånd från i inledningsdebatten och som ett enigt utskott bedömt som olämpligt framställer den socialdemokratiska regeringen här som lämpligt och upphöjer det till norm. Detta avsteg från normalt agerande motiverar den socialdemokratiska regeringen med att det var polackerna som krävde det. Det finns emellertid inga som helst bevis för att så var fallet. Inga dokument stöder ett sådant påstående. Tvärtom uttalar de ansvariga polska ministrarna i en radiointervju att de kände sig tvungna att acceptera Björn Wahlström och hans företag när kreditgivarna så tydligt signalerade vad de ville ha. Kurt Ove Johansson försöker säga att Spin-Off och Scandiaconsult inte lyckades särskilt bra i sammanhanget och att det berodde på att de inte var särskilt bra. Anledningen till att de inte lyckades var att de faktiskt aldrig fick chansen att konkurrera på lika villkor. Allan Larsson hade redan kontaktat Björn Wahlström, och polackerna hade givits signaler om vilket företag som biståndsgivaren Sverige hade utvalt för uppdraget. Ministern Trzesiakowski skriver, som jag sade förut, brev där han ''accepterar'' tanken på svenskt deltagande. Detta tyder definitivt inte på några polska krav. Detta uttalande glömde Kurt Ove Johansson däremot att citera. Lena Hjelm-Wallén försökte visserligen vid utfrågningen slå blå dunster i ögonen på konstitutionsutskottet genom att påstå att Björn Wahlströms företag utsågs, som hon citerade det, ''in respons to the Polish request'', varvid hon hänvisar till protokollet av den 7 september. Det är emellertid ett alldeles felaktigt påstående. I 2 § står det bl.a. följande: ''In respons to Polish requests, the Swedish delegation declared its willingness to cooperate with the Polish authorities in supporting a study of the Polish forestry based industry.'' Inte ett ljud om att polackerna krävde Björn kom uppenbarligen från annat håll. Det finns alltså en lång rad missgrepp från sregeringens sida i hanteringen av denna mycket stora del av biståndet till Polen, och därför har konstitutionsutskottet klart sagt ifrån att det absolut inte får gå till så här. Sveriges anseende som biståndsgivare till östländerna får inte undergrävas genom det agerande som förekommit i Polenaffären. Kurt Ove Johansson påstår att konstitutionsutskottets uttalande skulle orsaka problem i framtiden. Jag förstår inte riktigt vad han menar med det påståendet. Att KU säger ifrån när en regering hanterar våra skattemedel på ett så lättvindigt sätt som i Polenaffären kan bara stödja och stärka förtroendet för konstitutionsutskottets granskningar.
Herr talman! Ylva Annerstedt började sitt anförande med att nämna tidningarna Expressen och Aftonbladet och påpekade med hur olika glasögon man tydligen kunde se en och samma fråga. Nu använder inte Ylva Annerstedt glasögon, men när man har lyssnat till hennes fantastiska inlägg här, skulle man möjligen önska att hon hade haft något hjälpmedel för att tränga in i den dokumentation som utskottet ändå har presterat. Ylva Annerstedt säger att det inte skulle finnas ett enda dokument som visar att polackernas val av NLK-Celpap skulle vara ett självständigt val. Jag vet inte vad Ylva Annerstedt bygger det på, men jag vet att Ylva Annerstedt bl.a. sitter i BITS styrelse, och jag lovar Ylva Annerstedt att jag innan de replikomgångar som vi skall ha är till ända skall från min styrelse ta fram flera dokument som säger att polackerna självständigt gjorde sitt val. Jag skall inte trötta kammaren med att läsa på främmande språk. Men jag skall läsa upp ett dokument som visar hur snedvriden Ylva Annerstedts argumentering är på olika punkter. Det är ett brev från Trzeciakowski till hans statssekreterare Marian Kania: ''Det är med stort nöje jag mottagit uppgiften om att samtalen med den svenska sidan om utarbetande av ett program för omstrukturering och utveckling av trä och massaindustrin i Polen har framskridit långt. Jag får härmed be Er, Herr Minister, att i republiken Polens namn underteckna det dokument som bekräftar Huvudplanen för det polsk-svenska samarbetet på detta område. Initiativet att inkludera svenska experter att hjälpa till i förhandlingarna för att utarbeta en strategi för stålindustrin har också mitt fulla stöd.'' Var någonstans kan Ylva Annerstedt finna att detta skulle från polackernas sida kunna uppfattas som ett tvång? Det här är ett uttalande som finns i den samling av dokument som konstitutionsutskottet har sammanställt. Ylva Annerstedt säger att det inte finns ett enda dokument som kan styrka vad jag har sagt. Jag har visat upp ett dokument. Jag lovar, Ylva Annerstedt, att jag skall visa på flera dokument under denna replikomgång. Men säg inte att det inte finns ett enda dokument. Det är lögn!
Herr talman! Det framgår inte ett dugg av det brev Kurt Ove Johansson har läst upp att det är Polen som kräver att Björn Wahlström och hans företag skall anlitas. Man är positiv till utarbetande av och medhjälp till en omstrukturering av den polska skogsindustrin. Man är också positiv till initiativet med en s.k. advisory board. Men vem kom initiativet från? Inte var det från polackerna. Kurt Ove Johansson skiljer mellan att dokumenten visar att polackerna är nöjda med överenskommelsen och vad jag påstår, nämligen att det inte finns några som helst krav från den polska sidan om att det är det företaget och den personen som skall utföra uppdraget. Tvärtom! Det finns dokument som visar att polackerna accepterar något som tydligen har förutskickats. Det är klart att den person som har stöd från den svenska finansministern och backas upp så tydligt av den svenska ambassadören, och på olika sätt själv talar om att han har regeringens uppdrag, inte avvisas av polackerna. Allan Larsson gör ju ingenting för att skingra missförståndet om att Björn Wahlström skulle agera på regeringens uppdrag. Allan Larsson får brev från Polen där Öberg talar om att detta är Björn Wahlströms budskap till polackerna. Men Allan Larsson gör ingenting åt det. Han låter detta passera -- alldeles uppenbart med sitt gillande. Om det från svensk sida hade funnits en önskan att det skulle ske en upphandling i konkurrens, att det skulle ges tillfälle för polackerna att välja mellan flera olika konkurrenter, hade man uppenbarligen inte alls agerat på det sättet.
Herr talman! Jag konstaterar återigen att Ylva Annerstedt far med osanning ifråga om dokumentationen. Hon säger att det inte finns dokument som talar för att det är fråga om ett frivilligt val från polackernas sida. Jag tycker att det är skamligt att i kammaren, med tanke på de samlade dokumenten, föra en diskussion på det sätt som Ylva Annerstedt gör. Jag skall läsa några rader i en skrivelse från en styrelse där Ylva Annerstedt själv är ledamot. Vi får se om det finns några fakta som över huvud taget biter på Ylva Annerstedt. Det gäller beslutsnummer 78-90 från år 1990. BITS hävdar följande: ''Polen har genom ministern vid premiärministerns kansli, Witold Trzeciakowski, begärt svenskt stöd för en djupgående helhetsstudie av landets skogsindustri.'' från samma år -- Ylva Annerstedt kan kontrollera detta hos styrelsen -- framgår följande: ''Polen har genom ministern vid ministerrådets kansli, Witold Trzeciakowski, begärt svenskt stöd för en djupgående helhetsstudie av landets skogsindustri.'' Finns det, Ylva Annerstedt, fortfarande inte något dokument som tyder på att det här är ett självständigt val från Polens sida? Jag tycker att det är fruktansvärt oförskämt att med tanke på den enorma dokumentation som konstitutionsutskottet har presterat göra sådana uttalanden i riksdagen. Vi kan gå till våra handlingar och läsa vad Säve Söderbergh har skrivit till Öberg. Han framför där önskemål om konkreta besked från den polska sidan. Det var i akt och mening ett exempel på att den svenska regeringen inte kunde fatta beslut den 13 september 1990 om det inte fanns klara anvisningar från den polska sidan att Polen ville ha NLK-Celpap. När regeringen hade fått de beskeden kunde beslut fattas. Det gjordes på ett helt korrekt sätt den 13 september. Vi diskuterar nu BITS styrelse, där Ylva Annerstedt är ledamot. Det går att läsa vad Gunilla Olofsson har sagt inför utskottet. Hon tyckte att det var naturligt att regeringen fattade beslutet. Det går att läsa med vilka glasögon som helst, oavsett styrka, att det hela förhåller sig så. Jag tycker att Ylva Annerstedt skall noggrannare studera de akter som finns i denna fråga innan hon tar till orda.
Herr talman! Kurt Ove Johansson försöker ge sken av att det finns dokument som visar på polska krav på att Björn Wahlström och hans företag skall anlitas. Dessa dokument existerar inte. I stället citerar Kurt Ove Johansson en rad handlingar där det talas om att Polen har begärt svenskt stöd. Det är ingen som har betvivlat det -- varken majoriteten eller någon annan. Visst finns det en begäran om svenskt stöd från Polen. Men vi menar att många företag skall ges möjligheter att konkurrera. Man skall inte från början utse ett enda företag -- som i det här fallet har skett från svensk sida. Polackerna har aldrig krävt att Björn Wahlström och hans företag skulle få uppdraget. I varje fall finns det inte dokumenterat i våra handlingar. Svenskt stöd -- javisst! Men inte ett visst utpekat företag. Vi i Folkpartiet vänder oss mot detta. Både Spin Off och Scandiaconsult fanns med i bilden. Men de tilläts inte konkurrera, viket naturligtvis påverkade de priser som polackerna tvingades betala för denna insats. Det var pengar som togs från den samlade biståndspolitiska ramen. Kurt Ove Johansson gör ett nummer av att Gunilla Olofsson vid utfrågningen uttryckte att det var bäst att regeringen fattade beslut. Ja, det är klart. BITS ville väl inte fatta beslut på dessa premisser. Jag citerade den långa rad av kritiska utalanden som BITS gjorde efter den mycket korta genomgång som BITS tvingades att genomföra. BITS var inte intresserad av att fatta beslut med det underlaget. Men regeringen struntade i de allvarliga anmärkningarna som BITS riktade mot förslaget och fattade ändå beslut. Det är det vi kritiserar.

Herr talman! Den s.k. Polenaffären är ett typexempel på hur det inte skall gå till när ett statsråd -- och för den delen, hela regeringen -- skall utöva den fullkomligt självklara uppgiften att delta i exportfrämjande verksamhet och verka till förmån för svenskt näringsliv i utlandet. Den uppgiften kan alls inte ifrågasättas. Det skulle vara utomordentligt allvarligt och klandervärt om man från regeringssidan inte agerade på ett sådant sätt. Det är alltså inte Allan Larssons arbete för att främja svenskt näringsliv i Polen som ger anledning till kritik. Det som är anmärkningsvärt och allvarligt är tillvägagångssättet och handlandet som ledde till att ett svenskt företag, NLK-Celpap, gynnades i förhållande till två andra svenska företag, Spin-Off och Scandiaconsult. Allan Larssons agerande medförde utan tvivel att de två sistnämnda företagen gick miste om möjligheten att konkurrera om två konsultuppdrag, för vilka de i ett par års tid lagt ner ett omfattande arbete. Det arbetet gick helt till spillo, på grund av det handlande som Allan Larsson gjorde sig skyldig till. Herr talman! Vid en lunch hos Allan Larsson den 28 maj 1990 aktualiserade Björn Wahlström, som redan påtalats, frågan om svenska industriinsatser i östblocket, uppenbarligen bl.a. i Polen. I sammanhanget bör påtalas att NLK-Celpap, där Björn Wahlström var ordförande, just skulle introduceras på börsen, varför det naturligtvis skulle vara välkommet med ett lönsamt engagemang. Redan dagen därpå, den 29 maj, tog Allan Larsson vid ett samtal med den polske vice utrikesministern Makarczyk i samband med EBRD-mötet i Paris upp frågan om svenska industriinsatser i Polen med hjälp av biståndsmedel. Han förordade därvid särskilt Björn Wahlström, vars kompetens främst på stålindustriområdet han betonade särskilt. Att man från polsk sida visade intresse för förespeglade generösa svenska insatser är inte särskilt förvånande. Omedelbart vid hemkomsten från bankmötet kontaktade så Allan Larsson såväl Björn Polenambassadör Jean-Christophe Öberg i den uppenbara avsikten att det fr.o.m. nu var fråga om Björn Wahlström och NLK-Celpap och ingenting annat i den aktuella svenska biståndsinsatsen i Polen. Tilläggas skall att även Michael Sohlman på UD kontaktades. Däremot fann Allan Larsson ingen anledning att över huvud taget nämna ärendet för den ansvarige biståndsministern Lena Hjelm-Wallén, som först långt senare kopplades in på ärendet. Detta är milt sagt märkligt. Celpap skedde alltså i full vetskap om att Spin-Off och Scandiaconsult redan agerade på den polska marknaden. Deras engagemang hade dittills haft fullt stöd av ambassadör Öberg på ett vitsordat entusiastiskt sätt. Denna entusiasm och detta stöd upphörde plötsligt på nolltid. Vad var det som fick ambassadören, känd för att vara rakryggad i allt sitt agerande, att så plötsligt överge sitt tidigare engagemang och helt övergå till att verka för Björn Wahlström och NLK-Celpap? Tyvärr kan vi av kända skäl aldrig få det klarlagt av honom själv. Men det finns utsagor från hans nära omgivning som vittnar om att det alls inte var en helhjärtad helomvändning han då gjorde. Det finns därtill utsagor från samma håll som talar om skandal i sammanhanget. Scandiaconsult. Nu följde ett antal rapporter från ambassadör Öberg till Allan Larsson och -- i de flesta fall -- också kabinettssekreteraren Pierre Schori. Detta lät Allan Larsson ske, trots att han påstått att han inte vidare befattade sig med ärendet efter den första introduktionen. Av dessa rapporter framgår bl.a. att Björn Wahlström ansåg sig ha ett uppdrag från den svenska regeringen. Det är synnerligen anmärkningsvärt att Allan Larsson inte ens försökte se till att detta blev tillrättalagt. Han såg alltså heller inte till att rapporterna riktades till biståndsministern, vars ärende det utan tvivel blivit. Hon levde ostörd av ärendet i sin egen lilla värld och har inför KU uttalat att hon tyckte det var bra och riktigt att andra ministrar skötte hennes ärenden utan hennes vetskap. Det vore frestande att ifrågasätta varför man med den inställningen över huvud taget hade en speciell biståndsminister i den socialdemokratiska regeringen, men jag skall avstå från att göra det. Det blev alltså NLK-Celpap och Björn Wahlström som, med stöd av 30 miljoner kronor i biståndsmedel, utan sedvanlig upphandling och utan all konkurrens, fick uppdraget. Det var onekligen ingen dålig utdelning av lunchsamtalet den 28 maj. Nämnas bör att man begärde ca 45 miljonerna med anledning av en alltför vidlyftig och illa underbyggd offert. Nämnas bör också att den beräknade motsvarande kostnaden för de båda bortspolade företagen rörde sig om ca 8 miljoner kronor. Det finns alltså enligt utskottsmajoriteten anledning att rikta allvarlig kritik mot Allan Larsson, vars agerande utskottet vid upprepade tillfällen ansett vara anmärkningsvärt. Det kan däremot inte ledas i bevis att Allan Larsson har brutit mot konstitutionen, och då är det en fullkomlig självklarhet att utskottet inte gör något annat uttalande utöver det anförda. Herr talman! Det finns också starka skäl för utskottet att rikta allvarlig kritik mot hela den socialdemokratiska regeringen, inkl. Allan Regeringen tog utan minsta rimliga anledning över ett biståndsärende som definitivt skulle ha handlagts av BITS. Därtill fick BITS en orimligt kort remisstid att yttra sig över ärendet. Trots detta lyckades dock BITS rädda 15 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Men trots mycket grava anmärkningar från BITS sida om NLK-Celpaps förslag, fattade regeringen beslut om detta den 13 september 1990. BITS fann regeringens handlande vara så utomordentligt anmärkningsvärt att man vände sig till Riksrevisionsverket, för att få besked om man var tvungen att lyda. Det var man tvungen att göra, enligt Riksrevisionsverket, och så blev det precis som det var tänkt från början, när det hela drogs i gång. Någon formell framställan från Polen förelåg inte. Trots att ärendet var ett biståndsärende sedan mer än två månader, påbörjades behandlingen av det i Utrikesdepartementets utvecklingsavdelning först den 22 augusti 1990. Upphandlingen har skett genom förhandsupphandling, men något som visar att man från polsk sida krävde att uppdraget skulle gå till NLK-Celpap och Björn Wahlström finns inte. Självklart skulle då ett anbudsförfarande ha ägt rum, vilket alltså inte skedde. Det finns således en rad påtagliga anledningar att rikta kritik mot den socialdemokratiska regeringen för dess handläggning av detta ärende. Herr talman! Slutligen vill jag citera vad fru Birgit Öberg har anfört i en skrivelse: ''Den som får finansministern på sin sida får också resurser.'' Detta är ett utomordentligt talande och avslöjande uttalande. Motsvarande understryks också av ett uttalande av den tidigare polske vice industriministern Kania. Han uttalar i en radiointervju följande: ''Om den svenska regeringen ger pengar och säger att saken blir bäst gjord av herr Wahlström och den där firman, då skulle det ju vara fruktansvärt ohyfsat av mig att säga nej. Inte sant? Att säga att vi inte ville veta av vare sig Celpap eller herr Wahlström.'' Kurt Ove Johansson antyder att det inte gick att konkurrera med anbudet från NLK-Celpap. Det var skälet till att företaget fick uppdraget. Nej, det gick inte att konkurrera med 30 miljoner kronor i biståndspengar från den svenska regeringen, riktade till ett enda företag. Det är det som är så utomordentligt anmärkningsvärt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets skrivning.
Herr talman! Nu har vi i alla fall fått ett besked om vad majoritetsyttrandet bygger på och med vilka glasögon man har läst vårt material. Man har tydligen inte läst konstitutionsutskottets dokument, utan den fruktansvärda redovisning som Hans Nyhage har givit är egentligen ingenting annat än ett upprepande av vad som har stått i tidningen Expressen. Det är alltså med Expressens glasögon som majoriteten har läst det här ärendet. Då kan man ju förstå att skrivningarna har blivit som de har blivit. Om majoriteten hade läst de dokument som föreligger, hade nog ett och annat blivit annorlunda. När det sedan gäller Scandiaconsult måste jag få upplysa herr Nyhage om att Scandiaconsult egentligen inte var intresserade av skogen. Scandiaconsult var intresserade av metallindustrin. Det framgår så tydligt och klart i våra handlingar att det inte borde kunna gå ens Hans Nyhage förbi. Dessutom var det inte på grund av bristande konkurrens som Scandiaconsult och Spin-Off inte fick uppdraget, utan precis som jag sade i mitt huvudanförande hängde det samman med att det var för mycket konkurrens. De hade ingenting att sätta emot. Spin-Off var ett enmansföretag, och när ett av världens främsta på skogsområdet kom in på den polska marknaden hade Spangenberg ingenting att sätta emot. Titta på vad Spangenberg har sagt när han kommit till utskottet! Han har sagt att han lämnade en offert och att den offerten slogs av andra offerter. Det är inte så konstigt. Så är det i affärslivet. Nyhage kan väl läsa innantill i våra handlingar. Dessutom är det ju på det sättet att även om Jean Christophe Öberg inte längre finns i livet, har han lämnat en del anteckningar och brev efter sig. I ett av de breven, som också Nyhage har tillgång till, står det: ''Jag tror för egen del, även om jag inte vet det med säkerhet, att vi blev bortdribblade av fransmän, tyskar och engelsmän som hade helt andra ambitioner än vi hade.'' Det säger han i ett brev till Per Lennart Karlsson. Men hur kan man då hävda, Hans Nyhage, att det inte skulle finnas konkurrens? Det var ju snarare tvärtom. Konkurrensen var, precis som jag sade, för stor.
Herr talman! I all välmening vill jag uppmana Kurt Ove Johansson att vara något litet mindre imponerad av sin egen förmåga att läsa handlingar, i motsats till oss eländiga borgare. Det skulle vara snyggt om Kurt Ove Johansson slutade med den sortens argumentering. Att han vill göra det här till en glasögondebatt i stället för en konstitutionell granskningsdebatt är också ganska typiskt. Kurt Ove Johansson sade alldeles otvetydigt att konkurrensen var för hård. Ja, den var alldeles för hård -- det är helt korrekt -- därför att det fanns ett företag, med ett stöd från den svenska regeringen på 30 miljoner kronor, som aktualiserades av den svenska regeringen, eller rättare sagt dess finansminister, för den polska regeringen. Det var det företaget som introducerades. Det var Björn Wahlström som skulle ha uppdraget, och det rörde sig om 30 miljoner. Det räddades tack och lov 15 miljoner i sammanhanget. Att kunna konkurrera på sådana villkor, Kurt Ove Johansson, gick bara inte. Det finns inte ens en gång någon rimlig möjlighet att konkurrera. Det är detta som är så anmärkningsvärt, och jag beklagar om igen att vi inte kan få veta hela verkligheten av Jean-Christophe Öberg själv. Det hade varit utomordentligt nyttigt i sammanhanget. Jag är helt övertygad om att hade vi kunnat få hans version, hade ärendet tagit en helt annan vändning än det har gjort nu.
Herr talman! Herr Nyhage säger att det här är ingen konstitutionell debatt, och det har jag definitivt aldrig påstått heller. Jag har hela tiden hävdat att den debatt som Nyhage för inte håller någon som helst konstitutionell kvalitet. Precis som Nyhage själv har sagt, är det inte möjligt i det här fallet att rikta någon konstitutionell anmärkning mot vare sig regeringen eller ett enskilt statsråd. Nyhage håller till i den politiska gråzonen, där det har skrivits så mycket i de här sammanhangen. Nyhage har valt -- tyvärr får jag väl säga -- utifrån sina utgångspunkter att läsa ärendet med tidningen Expressens ögon. Det är ju det som är så ruskigt. När Nyhage har ett så utomordentligt material till sitt förfogande borde han i stället ha kunnat föra en sakdebatt i frågan. Det förhåller sig på det sättet att Allan Larsson har gjort precis vad man skall göra. Han har varit i Paris, och han har träffat en representant för den polska regeringen. Han åker hem och berättar det för den som har hand om frågan på UD. Han berättar det för en person som är kunnig på skogsområdet. Han tar kontakt med Öberg, och sedan säger han: Nu är det ett förhållande mellan er och UD. Allan Larsson har gjort precis det han skall göra och precis det som vi har sagt från konstitutionsutskottet att en minister skall göra när han är ute och främjar de svenska intressena. Dessutom kan jag berätta för Nyhage att den här frågan har varit uppe vid en frågeomgång i riksdagen. Då var det Alf Svensson som svarade, och han sade så här: ''Såvitt jag kunnat utröna har studien som NLK-Celpap utfört rönt stort intresse och den polska regeringen var mycket angelägen att företaget skulle få uppdraget att genomföra en andra fas med mer detaljerade studier av vissa anläggningar sedan den första kartläggningen redovisats. Studien har bedömts ha stor betydelse för ansträngningarna att omstrukturera den polska skogsindustrin.'' Ett sådant här svar i riksdagen, herr Nyhage, delas bland ledamöterna i regeringen, så det här är regeringens linje, och regeringen har tydligen en helt annan uppfattning än den som Nyhage har presenterat här. Det är rätt intressant att konstatera. Jag tycker att Nyhage skall sluta med sin smutskastning på det här området!
Herr talman! Först vill jag säga att jag i högsta grad anser att det här skall vara en konstitutionell debatt, inte den glasögondebatt som Kurt Ove Johansson har försökt göra den till. Allan Larsson gjorde precis vad han skulle göra, hävdar Kurt Ove Johansson. Att Allan Larsson engagerat sig för svenskt näringsliv är, har jag sagt, fullt korrekt. Men han gick utöver vad han borde ha gjort. Han introducerade ensidigt ett svenskt företag. Han förespeglade polackerna ensidigt att det var just detta företag och Björn Wahlström som skulle ha uppgiften. Han lovade också starkt svenskt bistånd i sammanhanget. Det är det som är så utomordentligt allvarligt. Han gick alltså utöver vad han rimligen skulle ha gjort, och det är detta som vi har anmärkt på. Sedan är det inte bara Allan Larsson som skall klandras, utan hela regeringen skall klandras för handläggningen av ärendet, och det har vi framfört. Hela handläggningen, inte minst gentemot BITS, är utomordentligt avslöjande för hur illa regeringen har skött ärendet. Det finns alltså starka skäl att rikta allvarlig kritik.

Herr talman! Utskottsmajoriteten kritiserar förre finansministern Allan Larsson för att han genom sitt agerande kan ha misslett polackerna att tro att projektet hade den svenska regeringens stöd och att han därmed medverkade till att två företag gick miste om möjligheten att konkurrera om två konsultuppdrag. Detta finner utskottsmajoriteten vara anmärkningsvärt. Utskottet drar vidare slutsatsen att ärendet i själva verket var avgjort på ett långt tidigare stadium än när regeringen fattade sitt beslut den 13 september 1990. Underförstått menar utskottsmajoriteten att ärendet avgjorts när Allan Larsson träffade polackerna som ett led i en exportfrämjande verksamhet. Det Allan Larsson kritiseras för är just hans deltagande i exportfrämjande verksamhet. Det är i den verksamheten som utskottsmajoriteten beskyller honom för att ha misslett polackerna. Genom sitt deltagande i inledningen av det som blev ett biståndsärende avgjorde Allan Larsson de facto ärendet, anser utskottet, eftersom polackerna trodde att projektet hade den svenska regeringens stöd.

KU:s uttalande innebär att statsråden i framtiden måste sätta bestämda gränser så att inte deras deltagande och agerande får representanter för företag och andra länders regeringar att tro att dessa företag, för att citera utskottsmajoriteten, ''har den svenska regeringens stöd''. Herr talman! Jag är den ende i KU som har erfarenhet av regeringsarbete, varav sex år som industriminister. Det var sex år med ideliga resor till andra länder som ledare för industridelegationer. Det var mottagningar, luncher, middagar och samtal med besökande delegationer, företag och ministrar. Ofta är är det så, att man som statsråd är med i inledningen till något som efterhand blir en offert, en leverans eller ett uppdrag. Herr talman! Jag vill säga följande: Jag har från min egen statsrådstid flera fall där jag absolut skulle ha avstått från att deltaga, avstått från att ta emot besök och avstått från att förmedla förfrågningar till svenska företag i samband med utlandsresor om KU:s uttalande då hade funnits. Livet i regeringen är inte så enkelt och okomplicerat som den borgerliga utskottsmajoriteten tycks tro. Arbetsdagen är som regel fylld av avvägningsproblem och bedömningar av vilka gränser som inte får överträdas. Nu sätter KU upp en ny gräns: Ett statsråd får inte delta i exportfrämjande verksamhet om hans eller hennes deltagande kan ge intryck av att han eller hon därmed uttalar stöd för ett företag eller projekt. Jag vill upprepa detta: Ett statsråd får i fortsättningen inte delta i exportfrämjande verksamhet om hans eller hennes deltagande kan ge intryck av att han eller hon därmed uttalar stöd för ett företag eller projekt. Herr talman! Det är ofta så, att de stora svenska industriföretagen, Exportrådet och Industriförbundet för fram önskemål om att ministrar från andra länder skall inbjudas till Sverige. Det kan vara svenska exportföretag som diskuterar order, eller är på gång att etablera kontakter med ett land, som gärna vill att ett besöksutbyte på ministernivå skall äga rum. Ibland är också industri och handelsministrar på besök i Sverige inbjudna av svenska företag, myndigheter eller organisationer av olika slag. Det är då naturligt att man önskar ett sammanträffande med kolleger i den svenska regeringen. Inte så sällan vill den gästande ministern ha referenser för de företag som är värd för hans eller hennes besök eller som man planerar att handla med. Det är inte så ovanligt att det svenska statsrådet vid sådana tillfällen introducerar representanter för svenska företag. Det går naturligtvis inte att utesluta att ett besökande statsråd eller en besökande handelsdelegation vid sådana tillfällen kan få intryck av, eller få för sig, att det svenska företaget eller projektet har den svenska regeringens stöd, även om det bara varit fråga om ett samtal eller en s.k. artighetsvisit. Det är ju ändå i den gästande ministerns ögon ett samtal och en mottagning! Herr talman! Nu stänger den borgerliga utskottsmajoriteten dörren för sådana informella kontaktvägar, vilket jag finner mycket olyckligt.

Detta är naturligtvis till stor skada för svensk industri och handel, och därmed också till skada för sysselsättningen i Sverige. Självfallet skall KU:s ordförande respektera alla KU:s beslut, även sådana som fattats med minsta möjliga röstmarginal. Detta beslut har fattats med åtta röster mot sju. Föreligger det en viss utskottsmajoritet, även med ordförandens utslagsröst, är det självfallet en utskottsmajoritet. Jag har gått igenom detta ärende mycket noga utifrån mina egna erfarenheter som statsråd. Jag kommer med hänvisning till KU:s uttalande att råda statsråd till utomordentligt stor försiktighet och rekommenderar dem, om de vill undgå kritik, att avstå från att delta i exportfrämjande verksamhet när tveksamhet föreligger. Herr talman! Jag vill fråga utskottsmajoriteten, som består av de borgerliga och Ny demokrati: Vet ni egentligen vad ni har gjort genom detta uttalande? Men ännu är det inte för sent att ändra sig!
Herr talman! Återigen gör Thage G Peterson sig skyldig till en billig retorisk fint. Han konstruerar en bild av vad utskottet har sagt, och sedan argumenterar han mot den. Jag skall citera utskottets skrivning. Där står: ''Enligt utskottets mening är det inte bara tillåtet utan också önskvärt att statsråd deltar i exportfrämjande verksamhet så länge det sker i allmänna termer och så länge inte ett enskilt företag därigenom får en särställning eller på annat sätt gynnas i förhållande till något annat svenskt företag.'' Det är precis detta som utskottet säger och ingenting annat. Vi tycker tvärtom att det är bra att vi tvingar statsråden till överväganden när de står i begrepp att göra insatser. Det skall vara fråga om ett allmänt stöd till exportfrämjande åtgärder och ett allmänt stöd till olika sektorer av den svenska industrin. Vi har inte alls sagt att statsråden skall avhålla sig från att stödja de svenska intressena. Därmed faller Thage G Petersons hela resonemang platt till marken.

Herr talman! Ylva Annerstedt hänvisade just till utskottets hela skrivning. Den är utomordentligt viktig i sammanhanget. I mitt anförande betonade jag den fullkomligt självklara uppgiften att delta i exportfrämjande verksamhet och verka till förmån för svenskt näringsliv i utlandet som ett svenskt statsråd har. Jag sade också att den uppgiften inte alls kan ifrågasättas. Det skulle däremot vara utomordentligt allvarligt och klandervärt om man från regeringssidan inte agerade på det sättet. Nu söker utskottets värderade ordförande måla upp bilden av att svenska statsråd inte skulle kunna verka till förmån för svenska företag i exportfrämjande verksamhet just med anledning av utskottets ställningstagande. Men ett sådant påstående från utskottsordförandens sida faller på sin egen orimlighet. Vi har hela tiden verkligen betonat vad det gäller, nämligen att ett svenskt statsråd inte får, i full vetskap om att det redan finns andra svenska intressenter på området, agera uteslutande till förmån för ett helt annat företag. Det är där skon klämmer. Det är där som Allan Larsson har gjort fel enligt vår mening. Peterson, och det skulle förvåna mig mycket om svaret blir ja.

Det skulle förvåna mig oerhört om Thage Peterson svarade ja på den frågan.

Herr talman! Jag väntade mig att svaret på mitt inlägg skulle bli retorik och att det skulle sägas att det hela faller platt till marken. Det kan jag faktiskt lämna därhän. Jag har dock inte på enda punkt blivit bemött med sakargument, Hans Nyhage, utan bara med allmänna ord om att jag har fel och förstorar upp. Det går att säga vänliga ord inne i ett uttalande om att statsråden t.o.m. har skyldighet att delta i exportfrämjande verksamhet, men det är ganska ointressant. Ni landar i kritik mot förre finansministern Allan Larsson därför att han deltog i exportfrämjande verksamhet. Det är det som är poängen, Hans Nyhage. Ni landar i kritik mot Allan Larsson för att han deltog i exportfrämjande verksamhet och ni sätter upp en ny gräns. Ni säger faktiskt att ett statsråd inte får delta i exportfrämjande verksamhet om hans eller hennes deltagande kan ge intryck av att han eller hon därmed uttalar stöd för ett företag eller ett projekt. Det är en ny gräns som svenska statsråd fr.o.m. i morgon bitti har att rätta sig efter när de skall delta i exportfrämjande verksamhet. Ni gör felet att ni tror att statsrådens tid är fylld utan komplikationer. Ni tror att när man svarar i telefonen då Exportrådet eller Industriförbundet ringer och ber en ta emot en delegation, från ett annat land, ledd av en industri eller näringsminister, skall man genast säga att man inte kan uttala något stöd för Sverige, för svensk industri eller för något företag eftersom man då får KU på sig. Ni har ytterligare försvårat för statsråden genom att sätta upp en ny gräns och tala om att statsråden måste vara oerhört försiktiga så att de inte ger någon preferens åt något håll. Då blir det inte så enkelt att vara statsråd i fortsättningen och delta i exportfrämjande verksamhet om man samtidigt skall ha KU:s uttalande och nya gräns på halsen. Jag har velat säga detta utifrån mina erfarenheter från mina sex år som industriminister. Jag vet vilka gränsdragnings och avvägningsproblem man har. Ni har varit ganska tydliga i att tala om vad ni egentligen är ute efter. I er kritik ligger en kritik för att den förre finansministern deltog i exportfrämjande verksamhet. Det är det som det handlar om.
Herr talman! Först kan jag konstatera att Thage Peterson inte svarade på min direkta fråga om hans eget agerande som industriminister. Det kan jag bara tolka som att han naturligt nog inte har agerat på något annat sätt än vad han skulle göra, nämligen inte agera till förmån för ett företag mot ett annat företag. Sakargumentet, Thage Peterson, är att ett svenskt statsråd inte skall främja ett svenskt företag till skada för andra svenska företag som arbetar inom exakt samma sektor och som därtill redan är i gång med arbetet. Det är mot detta som kritiken riktas. Det förekommer alltså ingen kritik mot Allan Larsson för hans deltagande i exportfrämjande verksamhet -- absolut inte. Det var enligt min mening hans skyldighet att göra det. Men det gäller sättet som han gjorde det på. Han gick utöver vad han skulle göra. Det är det som vi kritiserar. Vi kritiserar alltså inte att han ville verka för svenskt näringsliv i Polen, men vi kritiserar att han verkade för enbart ett enda företag och för ordföranden i styrelsen av det företaget i full vetskap om att det redan fanns andra svenska företag på arenan. Det är detta som kritiken riktas mot, och det är där vi har sakargumentet. Det har inte ett vitten att göra med att ett svenskt statsråd inte skulle kunna ta emot en delegation och tala om exportfrämjande åtgärder. Det har inte ett dugg med det att göra. Det gäller handläggningen av ärendet.
Herr talman! Hans Nyhage, livet är inte så enkelt i regeringen. Hans Nyhage gör det så enkelt som att om det finns två företag i samma bransch eller inom samma specialitet bör statsrådet inte delta i en industridelegation. Då bör statsrådet inte ta emot besök från det ena företaget. Vi har två bilföretag i Sverige. Skall en svensk näringsminister i fortsättningen efter ert utlåtande kunna leda en industridelegation där bara Volvo ingår? Eller måste han då säga att Saab måste vara med för att han skall kunna leda delegationen? Som industriminister ställdes jag inför den uppgiften flera gånger när svenska byggföretag hade bjudit in industri och handelsministrar från andra länder. Skulle jag då varje gång ha sagt att jag inte kan ta emot vederbörande utan att Skanska eller BPA är med och att jag inte bara kan sitta med t.ex. Armerad Betong? Från majoriteten säger man att statsrådet inte får finnas med i bilden när det finns två företag. Det visar bara hur omöjligt och olyckligt ert ställningstagande är. Det är inte ovanligt att statsråd får förfrågningar under resor som förmedlas till svenska företag när statsrådet kommer hem. Jag har upplevt det många gånger. Jag drar mig till minnes från resor i Thailand, Schweiz och Sydkorea att jag fick förfrågningar som gällde svensk industri som jag sedan förmedlade till svenska företag. Det gällde också att ge tips om anbudsmöjligheter, affärskontakter m.m. Men det var aldrig fråga om regeringsuppdrag, utan man förmedlade möjligheter för svensk industri att verka, göra affärer, få anbud och öka sysselsättningen i Sverige. Jag upprepar igen: hade jag vid det tillfället haft detta uttalande från konstitutionsutskottet, så hade jag avstått från sådana uppdrag därför att det fanns gränsdragningsproblem till följd av konstitutionsutskottets uttalande som jag inte hade kunnat gå förbi. Därför menar jag att vad konstitutionsutskottet har gjort och riksdagen är på väg att göra, om riksdagen om en stund följer konstitutionsutskottet, är att införa en ny gräns som med nödvändighet kommer att göra de svenska statsråden mycket försiktigare. De måste då iaktta denna nya gräns som ni har satt upp.

Herr talman! Jag skulle med några ord vilja beröra upphandlingsdelen. Det har framförts att den upphandlingsmodell man använde, förhandlingsupphandling, skulle stå i strid mot någon förordning. Så är det naturligtvis inte. Det är precis som chefen för BITS Gunilla Olofsson har framhållit för utskottet, att förhandlingsupphandling är en väldigt vanlig metod i dessa sammanhang. Hon betonar också, vilket är väldigt viktigt och riktigt i detta sammanhang, att när det gäller Polenbiståndet är det trots allt något nytt. Hon säger på ett ställe i sina svar att den slutgiltiga uppläggningen i dessa sammanhang kanske inte är riktigt färdig ännu. Låt oss då gå till det principiella. Regeringen har fattat beslut och sedan uppdragit åt BITS att genomföra vissa uppgifter. Är det förkastligt? Det påstår utskottsmajoriteten. Då är det intressant att konstatera att jag har framför mig -- och en del av detta finns för övrigt också i vårt material -- exempel där den nuvarande regeringen har förfarit principiellt på samma sätt. Det är inte bara ett fall, utan två handfullar av beslut av liknande slag. Hans Nyhage var tidigare intresserad av att föra en konstitutionell debatt. Det har vi inte gjort hittills det vill jag understryka. Det har mest varit råskäll och försök att utifrån vårt grundläggande material komma med vilseledande synpunkter.

Eftersom ni kritiserar detta regeringsbeslut, måste ni väl vara konsekventa i den fortsatta granskningen. Det är rimligt att Hans Nyhage, när denna debatt är slut, springer upp till konstitutionsutskottets kansli och omedelbart anmäler även dessa andra ärenden för granskning. Sedan får vi se hur bred den politiska gråzonen är för regeringspartierna, om ni kan komma fram till samma skrivningar som i det ärende vi nu talar om.
Herr talman! Kurt Ove Johansson försöker frångå vad vår anmälan verkligen gäller, nämligen att den dåvarande svenska regeringen ensidigt i full vetskap om att det fanns andra företag på arenan, gynnade ett svenskt företag utan att låta de andra två vara med och konkurrera. De kunde det inte, därför att regeringen ställde sig bakom de 30 miljoner kronorna, från början till och med 45 kan man nästan misstänka. Det är detta saken gäller. Det är här vi anför kritiken. Vi har sagt i vår skrivning att eftersom det inte fanns någon begäran från Polen att just NLK Celpapp och Björn Wahlström som skulle ha ärendet, utan dessa i stället närmast påtvingats dem, då borde man i stället ha gått ut med ett anbudsförfarande. Jag tror jag kan övertyga Kurt Ove Johansson helt om att den uppfattningen står även Gunilla Olofsson på BITS bakom.
Herr talman! De som känner mig vet att jag inte springer ifrån en debatt. Jag tar den gärna, och allra helst med Hans Nyhage. Det är väl ändå konstitutionellt intressant att se konsekvensen av det ställningstagande utskottsmajoriteten nu gör. Man säger att det är förkastligt att regeringen fattar ett sådant beslut. Men chefen för BITS, Gunilla Olofsson, har sagt att hon tyckte att det var naturligt att regeringen gjorde det, eftersom det rörde sig om så stora belopp. Det finns uttryckligen sagt ifrån hennes sida att hon inte såg något konstigt i det. Men majoriteten tycker att detta är konstigt och fel. Men nu vet jag också att vi här har ärenden där Hans Nyhages regeringskamrater varit med om att fatta beslut som i princip är likadana. Varför kan då inte Hans Nyhage vara så konstitutionellt rakryggad att han säger att han kommer att anmäla även dessa till konstitutionsutskottet? Skall inte de utsättas för precis samma prövning som den socialdemokratiska regeringens beslut? Är det för mycket begärt, Hans Nyhage, att ni i den konstitutionella delen håller er rakryggat på samma linje? Det är väl närmast ett rättvisekrav som man måste ställa efter den här debatten. Ni måste väl fullfölja detta. Det är orimligt att ni ser mellan fingrarna och låter den nu sittande regeringen göra fel på fel. Jag har två handfullar av ärenden där man principiellt har beslutat på samma sätt. Visa nu för en gångs skull, Hans Nyhage, att det finns en konstitutionell ryggrad hos majoriteten! Gå upp till konstitutionsutskottet och anmäl även dessa ärenden! Jag springer inte ifrån någon debatt. Jag fortsätter gärna diskussionen om Polenärendet, och detta är en del av det ärendet.

Det är där kritiken ligger. Regeringen gjorde detta mot bakgrunden av utlovade stora pengar, nämligen 30 miljoner kronor. I den konkurrensen kunde alltså de andra icke vara med. Om det skulle vara så att den nuvarande svenska regeringen har handlat på motsvarande sätt, så skall jag gärna titta på det ärendet. Jag drar mig inte för att rikta kritik av samma skäl som jag har gjort i det här fallet, det lovar jag Kurt Ove Johansson, om det verkligen förhåller sig så. Jag har inte sett ifrågavarande handlingar. Kom i håg att jag säger att handlandet skall ha skett på motsvarande sätt, mot vissa svenska företag till förmån för ett annat. Slutligen, herr talman: det var väl ingen tillfällighet att BITS gick till Riksrevisionsverket? Det var mot bakgrund av att man var tvungen att handla som man gjorde, med det sätt på vilket regeringen handlade ärendet.
Herr talman! Det finns flera saker i Hans Nyhages senaste anförande som är utomordentligt intressanta. Till att börja med säger han om dessa ärenden, som jag har fört på tal, att de skulle ligga utanför dagens debatt. Det gör de inte. De finns faktiskt med i utskottets handlingar. Hans Nyhage säger att han inte har sett handlingarna. Det är ganska fantastiskt. Det stöder min teori att somliga läser med glasögon som gör att de inte ser allt; de ser bara det de vill se. Det är precis det jag har sagt hela tiden. Det finns anledning att än en gång rekapitulera frågan om polackernas egen vilja. Jag har hänvisat till Bengt Säve-Söderberghs brev till ambassadör Öberg. Han säger att han vill ha klara besked från den polska regeringen och att de skall uttala sitt intresse för NLK-Celpapp. Det finns handlingar som talar om för oss att ambassadör Öberg har framfört dessa synpunkter till den polska regeringen. Likväl hävdar man att det inte finns dokument som skulle bilda underlag för det här regeringsbeslutet. Om Hans Nyhage bad någon jurist, t.ex. i det egna partikansliet, att gå igenom våra handlingar skulle man komma fram till att det inte finns någon som helst saklig grund för att kritisera det sätt på vilket det här regeringsbeslutet har kommit till. Jag vill alltså, herr talman, än en gång upprepa att alla de anklagelser som Hans Nyhage har riktat mot Allan Hans Nyhages sätt att argumentera kallar Östgötakorrespondenten för rutten moral. Jag vill instämma i det när det gäller argumenten och kritiken mot Allan Larsson. De saknar totalt grund.

Herr talman! Kurt Ove Johansson tar upp en särskild debatt om upphandlingsförfarandet. Det finns anledning att understryka att huvudprincipen i upphandlingsförordningen är konkurrensupphandling. Man kan göra avsteg från det om det finns speciella skäl; det kan vara sysselsättningsskäl, eller säkerhetsskäl t.ex. Det kan också ges möjlighet att göra avsteg från konkurrensupphandling om det t.ex. finns krav från motparten på ett speciellt företag. Men här finns inga bevis för att det finns ett sådant krav. Hur mycket Kurt Ove Johansson än framhärdar finns det i våra handlingar -- jag har läst samtliga KU:s handlingar -- inget dokument som framställer ett klart krav från polsk sida på att NLK-Celpapp och Björn Wahlström skulle ha uppdraget. Kurt Ove Johansson säger att regeringen tog över beslutet och att BITS tyckte att det var bra. Om inte regeringen hade tagit över beslutet hade det ju inte blivit något beslut. På de lösa boliner som regeringen fattade beslut ville inte BITS fatta något beslut; kostnaderna var orimligt höga, det fanns inte något klart syfte med studien, det fanns inte något gehör för de polska synpunkterna etc. Det beslutsunderlaget tyckte BITS var alldeles för dåligt och man såg gärna att regeringen övertog beslutet. Man såg alltså gärna att regeringen tog över, om det nu tvunget skulle tas ett beslut. Om BITS hade avstått från att fatta beslut hade det inte blivit något Polenkontrakt för Björn Wahlström inför börsintroduktionen av hans företag. Faktum kvarstår: Det finns inga handlingar från polsk sida som klart dokumenterar ett uttalat krav på att det skall vara Björn Wahlström och NLK Celpapp som skall utföra uppdraget. Konstitutionsutskottets uttalande är kristallklart: Vi vill inte att våra ministrar skall hantera biståndsärenden på det här sättet.
Herr talman! Jag har gång på gång sagt att Ylva Annerstedt har fel på den punkten. Det finns klara belägg för att polackerna ville ha NLK-Celpapp som samarbetspartner. Det framgår av våra handlingar. Det hjälper inte att Ylva Annerstedt gång på gång påstår motsatsen. Bengt Säve Söderbergh var noga med att man skulle ha svart på vitt på att polackerna var införstådda med den lösning som var föreslagen. Det finns uppgifter som visar att detta är polackernas vilja, och ingenting annat. Det var förutsättningen för regeringsbeslutet. När det gäller förhandlingsupphandling är Ylva Annerstedt och jag överens om att man kan använda sig av den upphandlingsmetodiken bl.a. när det finns särskilda skäl. Man kan ju se på de svar som BITS chef Gunilla Olofsson gav i utskottet att hon fann det naturligt att regeringen tog över och fattade beslutet. Det finns ingen tvekan heller på den punkten. När det gäller just den delen kom ju en polsk delegation till Sverige. Det var också ett skäl till att inte en regeringen underlydande myndighet skulle föra diskussionerna och skriva avtalen. När det gäller de ärenden som jag tog upp med en annan ärad ledamot i den här kammaren har regeringen fattat beslut över huvudet på BITS, för att använda er egen terminologi: 1 miljon kronor för idrottsutbyte med de baltiska staterna i samband med Sveriges internationella femdagarsorientering i Södermanland. Det är ett ärende på 1 miljon. I det fallet kan man inte hävda att den stora kostnaden var orsaken till att regeringen tog över beslutet; likväl har det skett. Detta är konstitutionellt intressant med tanke på den diskussion ni för i ert majoritetsyttrande. Det är ju inte oväsentligt att vi i en sådan här debatt diskuterar konsekvenserna av de skrivningar majoriteten gör.
Herr talman! Kurt Ove Johansson återkommer ständigt till att det skulle finnas belägg för att polackerna har krävt Björn Wahlström och NLK Celpapp. De påståendena blir inte sannare för att Kurt Ove Johansson upprepar dem, och för att han säger dem med hög röst. Det finns inga handlingar som säger att polackerna kräver detta företag och denna person. Det finns ett flertal belägg för att man begär svenskt stöd. Det är ingen som opponerar sig mot det. Men det finns andra intressenter inblandade, och det visste regeringen. Man kan frångå huvudprincipen i förhandlingsförordningen om det finns särskilda skäl, det är vi ense med Kurt Ove Johansson om. Men här fanns det särskilda skäl att stå fast vid huvudprincipen eftersom det fanns ett konkurrerande företag som hade bearbetat marknaden under ett par år. Det fanns alltså anledning för regeringen att framhärda i en anbudsupphandling för att bäst tillvarata hanteringen av biståndspengarna. I andra ärenden är det flera myndigheter som hanterar biståndet till Polen och östländerna. BITS är inte alls den enda intressenten i sammanhanget. Men just i det ärende som vi just nu diskuterar och som har anmälts till konstitutionsutskottet på grund av den märkliga hanteringen var det BITS som hade det ursprungliga ansvaret. Här konstateras när det gäller hanteringen en lång rad märkligheter. Det gäller då både Allan Larsson och den dåvarande regeringen. Det är den hanteringen som konstitutionsutskottet har kritiserat. Konstitutionsutskottet uttalar sig mycket klart: Så här skall hanteringen av biståndsärenden och biståndsmedel gå till, och så här skall svenska ministrar inte agera. De skall agera i allmänna termer och får inte favorisera ett företag till förmån för ett annat svenskt företag. Det ger helt felaktiga signaler.

Herr talman! Konstitutionsutskottet granskar varje år regeringens hantering av utlänningsärenden. Själv har jag deltagit i detta granskningsarbete sedan 1985. Under denna mandatperiod kommer kritiken mot den förda flyktingpolitiken från ett annat håll än tidigare. Tidigare var kritiken närmast inriktad på att det inte var en tillräckligt human flyktingpolitik. I dag vill kritikerna ha en snävare asylpolitik. Främst tar detta sig uttryck i att man vill använda visumtvånget som medel för att hindra människor från krisdrabbade områden att fly till Sverige. För närvarande gäller detta det forna Denna förändring i riktningen på kritiken speglar också en skrämmande attitydförändring i samhället. I dag är det acceptabelt att offentligt framföra rent rasistiska åsikter. Häromdagen publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel av en docent och expert på utvecklingsfrågor. Huvudbudskapet i artikeln är att stater bör vara etniskt rena -- mångetniska samhällen framställs som en naiv utopi. Det är en rent rasistisk samhällssyn som förs fram. Jag kan inte låta bli att framföra min oro över att sådana åsikter nu framförs så öppet. Jag vill med detta dock inte påstå att kritiken från oppositionen i riksdagen skulle vara av rasistisk art -- så är det absolut inte. Däremot finns det i Bert Karlssons anmälan till KU tongångar i den riktningen. Den typen av anmälningar bidrar till att främlingsfientliga och rasistiska åskådningar underblåses. Det är dock tacknämligt att Ny demokratis reservation har ett annat tonläge. Men jag skall börja med att bemöta Carl Bildt för att han inte insett att flykting och invandrarfrågorna är ett utsatt och svårhanterligt område. Jag tycker att det är en mycket märklig slutsats -- inte minst efter utfrågningarna av statsministern, vilka klart och tydligt visar på statsministerns engagemang i just dessa frågor. Thage G Peterson upprepade denna kritik i sitt inledningsanförande i morse och gjorde ett visst nummer av att man kritiserade just statsministern på denna punkt. Jag måste säga att jag blev glatt överraskad över att statsministern så aktivt tar del av flyktingpolitiken och att han sätter in de frågorna i ett större sammanhang. Han betonade att flyktingpolitiken har ett starkt samband med utrikes och säkerhetspolitiken och sade: ''Flyktingfrågorna är en integrerad del av den europeiska politiken för varje regeringschef i Europa just nu.'' Påståendet att statsministern inte skulle inse flyktingfrågornas betydelse ter sig mot denna bakgrund mycket anmärkningsvärt. Jag kan inte låta bli att dra slutsatsen att det handlar om partipolitik. Socialdemokraterna kritiserar statsministern för att regeringen inte har en minister som sysslar med flyktingfrågorna på heltid. Man bortser då från att invandrarministern inte längre ansvarar för överklagningsärenden, som enligt riksdagens beslut skall överföras till en särskild nämnd. Det har också skett. Därmed har en ansenlig del av invandrarministerns arbetsbörda avlastats. Till detta kommer, vilket vi har fått klart för oss genom Carl Bildts svar till konstitutionsutskottet, att också han avsätter en stor del av sin arbetstid just till flyktingfrågorna -- inte minst förra sommaren, då Carl Bildt och Birgit Friggebo hade mycket täta kontakter. Vidare säger Socialdemokraterna att regeringen borde ha agerat starkare, så att Invandrarverket på ett bättre sätt hade kunnat hantera den mycket ansträngda situationen. Vad avses med detta påstående? Invandrarverkets chef sade under utfrågningen att verket på ett mycket bra sätt kunnat möta den stora strömmen asylsökande. Jag delar den uppfattningen. Verket lyckades på ett förvånansvärt bra sätt se till att alla asylsökande fick tak över huvudet. Man kan ju jämföra situationen förra året, när 60 000 människor kom hit från det forna Jugoslavien, med den situation som rådde hösten 1989, då det kom en ström av turkbulgarer till Sverige. Den dåvarande socialdemokratiska invandrarministern ansåg att man inte kunde hantera situationen utan utnyttjade en särskild paragraf i utlänningslagen för att inte följa denna fullt ut. Då handlade det om 1 397 turkbulgarer som hade kommit i november samma år -- att jämföra med 127 i juli. Ökningen var alltså betydligt mindre. Detta kan inte jämföras med situationen under senare tid. Ny demokrati riktar stark kritik mot Birgit Friggebo för att visumtvång inte infördes för kosovoalbaner förrän i oktober 1992. Man hänvisar till Invandrarverkets förra chef Christina Rogestam. Vid denna tidpunkt bedömde Invandrarverket att man inte kunde avvisa asylsökande till Kosovo på grund av den situation som rådde. Det säger sig självt att man då inte skall upprätta visumtvång för människor från just nämnda provins. Regeringen var, som sagt, mycket aktiv i just denna fråga under den här tiden. Det har såväl invandrarministern som statsminstern gett bevis på. Makedonien. Detta beslut var en konsekvens av att FN hade beslutat att Belgrad inte skulle betraktas som successor till det forna Jugoslavien. Regeringen önskade även ett samordnat nordiskt agerande på den här punkten, och så skedde också. Den 8, 9 och 10 oktober fattade Danmark, Norge och Sverige det beslut som blev den logiska följden av FN-beslutet när det gäller Jugoslavien. Den 10 oktober infördes vidare viseringsfrihet för medborgare från Bosnien-Hercegovina på grund av den svåra situationen där. I Ny demokratis reservation sägs det: ''När resurserna inte räcker till måste gränserna stängas genom att visumtvång införs.'' Det är ett häpnadsväckande påstående. Jag trodde att vi i Sveriges riksdag åtminstone var överens om att följa FN:s flyktingkonvention. Då är vi också skyldiga att låta asylsökande som kommer till vårt land få sina ärenden prövade. Menar ni i Ny demokrati att vi skall frångå FN-konventionen? Vidare sägs det i reservationen att det var fel att upphäva det s.k. luciabeslutet, att det skulle ha gett fel signal. Men faktum är att det beslutet inte lett till att antalet asylsökande, bortsett från Jugoslavien, har ökat. Det har Birgit Friggebo också kunnat visa på genom statistik. Vilket bevis har Ny demokrati för motsatsen? Vad är det för låtgåpolitik som invandrarministern beskylls för? Vidare kritiseras regeringen för att inte ha skött kontakterna med Invandrarverket på ett acceptabelt sätt. Christina Rogestam har inte riktat samma beskyllningar. Tvärtom har hon sagt att det inte fanns motsättningar mellan ministern och henne själv. Däremot har Christina Rogestam gjort andra bedömningar än regeringen när det gäller politiska ställningstaganden. Men det är ju regeringens skyldighet att bedriva den politik som den anser vara lämpligast och som följer den lagstiftning som riksdagen har beslutat. Invandrarverkets uppgift är inte att utforma politiken, utan att verkställa det som politikerna beslutar. Riksdagen har beslutat att vi skall ha en human flyktingpolitik. Den skall t.ex. inte följa konjunkturläget, såsom Christina Rogestam och Arbetsmarknadsverkets chef föreslog i ett öppet brev till invandrarministern. Det står inte i överensstämmelse med riksdagens beslut. Till slut vill jag ta upp den kritik som utskottet uttrycker vad gäller Birgit Friggebos uttalande om kosovoalbaner. Vi i konstitutionsutskottet ansåg också att det var ett olämpligt uttalande. Det insåg Birgit Friggebo när det hela kom ut i TV, och hon bad om ursäkt dagen efter och försökte nå ut med det budskapet. Vad ett statsråd uttrycker offentligt är viktigt -- inte minst på ett så ömtåligt område som invandrar och flyktingpolitiken. Hur vi här i riksdagen hanterar dessa frågor är också viktigt. Det borde Ny demokrati fundera över.

Herr talman! Ja, det fanns många trådar att ta upp i Harriet Collianders anförande. Jag skall försöka att bemöta en del av kritiken. Till att börja med vill jag säga att det inte är Folkpartiet som vi granskar, utan konstitutionsutskottet granskar regeringen. Harriet Colliander börjar med att säga att vi har en överliberal flyktingpolitik som fungerar som en magnet. Det finns många som precis tvärtom hävdar att det i dag över huvud taget är väldigt svårt att komma in och få asyl i Sverige. De anser att praxis har hårdnat. Under utfrågningen frågade jag Birgit Friggebo om detta, men det har inte gått ut några sådana signaler från regeringens sida. Många anser dock att det har blivit hårdare än tidigare. Jag vill bara belysa detta litet, eftersom Ny demokrati påstår att flyktingpolitiken är överliberal. Harriet Colliander säger sedan att regeringen är oförmögen att fatta beslut eller att över huvud taget sköta flyktingpolitiken. Nu riktar man från Ny demokratis sida in sig enbart på Birgit Friggebo. Som tidigare har framkommit handlar det inte bara om Birgit Friggebo. Hela regeringen, inte minst statsministern, har ju varit mycket involverad och har mycket aktivt tagit del av utvecklingen i det forna Jugoslavien. Det är en fruktansvärd situation där. Det är väldigt svårt att över huvud taget bedöma vart den kommer att leda. Det är inte fråga om regeringens oförmåga. Det är ju inte bara i Sverige som man har svårt att veta hur man skall hantera situationen och hur man skall kunna hjälpa de människor som drabbas på det här viset. Det sägs alldeles för litet i Harriet Collianders anförande om människorna som verkligen har behov av skydd. Regeringens ambition var ju också att vi skulle ha ett samordnat nordiskt agerande. Finland gick visserligen ut tidigare, men tillsammans med Danmark och Norge har vi haft en samordnad politik. Det har vi också haft tidigare i andra delar. Finland skiljer sig från de övriga nordiska länderna när det gäller flyktingpolitiken. Jag vet inte om det är ditåt man strävar från Ny demokratis sida. Sedan talas det om organiserad överföring med busstransporter osv. Hur folk tar sig hit är ju inte någon huvudfråga. Däremot bör man naturligtvis ge signaler, om det förekommer att folk på ett otillbörligt sätt luras. Det gjorde också regeringen och Utlänningsnämndens chef när man begav sig till Makedonien och talade om vilken politik vi hade och också sände tillbaka makedonier. Detta fick sedan effekt.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

Herr talman! Det är hela regeringen som står bakom flyktingpolitiken. Det är inte Folkpartiets politik utan den nuvarande regeringens. Harriet Colliander borde inte minst ha uppmärksammat detta vid utfrågningen av statsministern. Dessutom vill jag lyfta fram att både Birgit Friggebo och statsministern också har agerat internationellt. Vi kan naturligtvis inte ta hit alla flyktingar från ett område, utan Europa måste ta sitt ansvar. Birgit Friggebo har ju tagit initiativ till att de europeiska staterna skulle samlas för att diskutera hur Europa skall ta sitt ansvar också för människor som är i en svår situation. Tyvärr hårdnar det i dag på många olika kanter i Europa. Därför är det mer angeläget än någonsin att det görs en samlad bedömning och att man gemensamt tar ett ansvar för detta. Det har man gjort på olika håll, bl.a. vid Genèvemötet, som sagt. Carl Bildt tog också i ESK förra sommaren upp frågan om att man i ett internationellt sammanhang skall diskutera de här frågorna. Konstitutionsutskottet har ju inte haft någon anmärkning när det gäller detta. Jag tror att man i stället måste uppskatta regeringens initiativ på de här områdena. När det gäller Kosovo framställer Harriet Colliander det som om det vore frid och fröjd i Kosovo. De albaner som finns där har ju under många år förföljts av serber. Det är ju ingen lätt situation som de har varit utsatta för. Amnesty international kommer med rapporter om situationen och är kritisk mot att alltför många kosovoalbaner skickas tillbaka. Invandrarverket gjorde själv den bedömningen att det inte gick att ta ställning till hur man skulle förfara med Kosovoalbanerna, om de skulle skickas tillbaka eller ej. Det var då Ny demokrati tydligen tyckte att man dessutom skulle införa visumtvång. Då vill jag jämföra det med situationen i Bosnien Hercegovina. Beträffande flyktingar därifrån har vi inte visumtvång i dag, därför att situationen i Bosnien är så svår. Tycker Ny demokrati att vi skall införa visumtvång även när det gäller flyktingar från Bosnien-Hercegovina? Det vore bra med litet humanitet i Ny demokratis politik i dessa frågor. Det är bara fråga om att det kostar si och så mycket till ingen nytta. Var finns humaniteten?

Herr talman! Catarina Rönnung inledde med att säga att man skall ställa höga krav på invandrarministern. Jag tycker att man skall ställa höga krav på alla ministrar. Var och en har ju ansvar för sitt område, och detta ansvar måste de naturligtvis uppfylla efter bästa förmåga. Jag anser att Birgit Friggebo har gjort det. Den kritik som framförs är mycket vag, tycker jag. Man talar om vaghet och planlöshet, men det finns inte något riktigt konkret att ta på. När det gäller motsättningarna mellan Invandrarverkets förra chef Christina Rogestam och Birgit Friggebo, bekräftas ju inte dessa av utfrågningen. Christina Rogestam sade också att hon ansåg att invandrarministern hade tillräckligt med tid för att sköta dessa frågor och att invandrarministern och hon hade täta kontakter. Christina Rogestam lämnade inte verket på grund av några motsättningar mellan Birgit Friggebo och henne själv. Som jag sade i mitt tidigare anförande har det däremot framkommit att invandrarministern gjorde andra bedömningar. Det är självklart att en regering måste ha rätt att själv bedöma vilka politiska ställningstaganden som man skall göra. Att det sedan har skiljt sig när det gäller Christina Rogestam och regeringen är en annan sak. Det gjordes ju en viss omorganisation inom regeringen efter hur frågorna hänger ihop. Jämställdhetsfrågorna gick över till socialministern, men detta berodde mer på frågornas art och deras samband. Catarina Rönnung påstod att flykting och invandrarpolitiken inte skulle vara något prioriterat område för regeringen. Det är ett mycket märkligt påstående, inte minst med tanke på det engagemang som såväl Birgit Friggebo som statsministern har haft i dessa frågor. Statsministern åkte t.o.m. själv dagen före julafton ner till området för att bilda sig en uppfattning om förhållandena. Under hela tiden har han fått kontinuerlig information om läget. Under förra sommaren var detta en av de två tre frågor som var mest prioriterade. Att påstå att detta skulle vara ett icke prioriterat område är för mig minst sagt märkligt. Birgit Friggebo fällde, är vi ju alla överens om att det var olämpligt, vilket hon själv har sagt och bett om ursäkt för.

Herr talman! Ingvar Carlsson varnade för att ha en invandrarminister på halvtid, säger Catarina Rönnung. Men man måste se att situationen nu är helt annorlunda efter att merparten av de 10 000 ärenden med överklaganden per år, som invandrarministern tidigare hade att ta ställning till, nu har överförts till Utlänningsnämnden. Vi var ju här i riksdagen helt överens om att invandrarministerns tidigare situation, att hon skulle avgöra kanske 200--300 individuella ärenden under en dag, var helt ohållbar. Jag satt själv med i Asylutredningen. Juristerna där häpnade över hur man kunde fatta så många beslut, på ett sätt som man kunde säga var rättssäkert, under en dag. Vi var ju helt överens om att utvecklingen var ohållbar. Därför var vi tvungna att föra över ärenden till Utlänningsnämnden. Självfallet fick detta också konsekvenser för invandrarministern genom att hon avlastades hela den börda som överklagandena innebar. De ärenden som i dag beslutas av invandrarministern rör sig om 400 per år. Det handlar ju inte bara om att fatta beslut i ärenden. I och med att beslutsfattandet låg hos invandrarministern förde detta också med sig uppvaktningar, brev och att folk hörde av sig osv. Den delen har nu försvunnit. Detta är inte unikt, utan snarare tvärtom. Inget annat land har en invandrarminister på heltid. Varför skulle vi då ha det nu, när vi har gjort om ansvarsfördelningen på detta vis? Detta trodde jag också att vi var överens om. När det återigen gäller Christina Rogestam har hon inte sagt att det rådde några motsättningar. Socialdemokraternas resonemang är att denna situation har lett till motsättningar. Det är mycket konstiga argument som används, t.ex. att det har berott på att Carl Bildt inte har tagit ansvar. Det är en lång kedja av påståenden, som jag tycker är mycket märkliga. Motsättningarna har ju inte slagits fast av Christina Rogestam. När hon inte ville förändra när det gällde förvarstagande av barn, ansåg sig regeringen inte vilja följa de rekommendationer som hon gav. Det står regeringen fritt fram att handla efter sin politiska bedömning. Catarina Rönnung kommer också in på flera andra frågor som t.ex. invandrarpolitiken. Där har regeringen lagt fram förslag och tillsatt en utredning som just skall prioritera invandringspolitiken. I den anstormning som nu har varit har invandringspolitiken kommit i kläm. Därför måste den ses över. Också andra frågor, som Catarina Rönnung nämnde, har tagits upp av regeringen. Men jag har inte tid att gå in på dessa nu.

Herr talman! Jag ställer mig i huvudsak bakom konstitutionsutskottets skrivning när det gäller granskningen av flyktingpolitiken. Men jag har i en meningsyttring markerat att jag anser att utskottet inte har haft tillräckligt granskningsunderlag för att bedöma regeringens beslut att avvisa vissa peruanska asylsökande. Avvisningen har skett med hänvisning till anknytningen till terrorism, men jag betvivlar att avvisningen är förenlig med utlänningslagen och Genèvekonventionen om tortyr. Jag hade gärna sett att utskottet hade kunnat tränga djupare in i dessa problem. Tyvärr har vi inte hunnit med det denna gång, och det kanske finns anledning att återkomma. Det råder en påtaglig skillnad mellan den svenska regeringens bedömning av situationen för de mänskliga rättigheterna i t.ex. Peru och den amerikanska regeringens bedömning. Jag anser att en väg för utskottet att gå fram vore att granska om de 19 fall som regeringen har fattat beslut om och som var startpunkten för den nuvarande behandlingen av de peruanska flyktingarna har behandlats i enlighet med svensk utlänningslagstiftning och de konventioner som Sverige har skrivit under. I övrigt ställer jag mig bakom utskottets skrivning i detta avsnitt.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer. Frågan om Birgit Friggebos uttalande om kosovoalbaner grundas på en anmälan, som jag gjorde i ärendet. Det var bra att utskottet gjorde en enhällig bedömning så att det blev en samlad markering. För egen del hade jag förvisso kunnat gå längre i min kritik på denna punkt. Men jag vill ändå här markera att Birgit Friggebos uttalande inte bara var olämpligt. Utskottet skriver att uttalandet var generaliserande och nedsättande för de berörda kosovoalbanerna. Det framgick inte av Ingela Mårtenssons anförande. Jag vill även ha sagt att statsministern praktiskt taget omedelbart försvarade detta generaliserande och nedsättande uttalande. Det hade varit på sin plats att även han hade bett om ursäkt för vad han yttrade i den frågan. Jag vill framhålla att det inte rör sig om att vare sig nu eller tidigare kräva en invandrar och flyktingminister på heltid. I reservationen sägs att det hade varit behövligt att ha en minister som hade dessa frågor såsom huvudsakligt ansvarsområde. Det finns all anledning att fortfarande hysa den åsikten.

Särskilt i den kritiska situation som rått hade det varit behövligt. Det är ju alldeles klart att inte bara flyktingfrågorna saknat en tillfredsställande bearbetning. Det är ett faktum att såväl invandrarverket som regeringen har i allt väsentligt fått ägna sig åt flyktingfrågor och därför inte kunnat ägna invandrarfrågorna tillräcklig tid. Det var bra att Ingela Mårtensson framförde kritik mot Invandrarverkets dåvarande chef, som framförde det beramade uttalandet om konjunkturpolitik. Men man undrar då varför det inte kunde komma till uttryck i reservanternas uttalande. Detta är en del av det som inte har varit bra. Inte bara på denna punkt utan på en rad andra punkter har det förelegat klara och påtagliga motsättningar, där Invandrarverket inte har kunnat fungera på ett tillfredsställande sätt. Det var därför inte heller överraskande att Christina Rogestam till slut avgick. Sverige har inte bara ett åtagande, Harriet Colliander. Utöver Genèvekonventionen har vi lagbestämmelser om de facto-flyktingar. Inte ens genom 13 december-beslutet sattes dessa bestämmelser helt åt sidan. Det var de mest skyddsbehövande som då kom in i bilden. Dessutom har vi de humanitära skälen, som det också finns bestämmelser om. Slutligen finns det bestämmelser om krigsvägrare. I detta sammanhang bör man ge en saklig bild av vad lagar och förordningar föreskriver. Vi har också skyldigheter gentemot UNHCR. Jag tycker att Harriet Colliander helt bortser från att 3,5 miljoner människor har blivit hemlösa i Jugoslavien. Även om de har fått en kortare fristad i olika länder, har ändå hundratusentals människor undgått död och förintelse genom att Europa trots allt ställt upp, om än på ett ofullgånget sätt.

Herr talman! Att ständigt tala om för oss att vi i Sverige inte kan ta emot alla blir alltmer ihåligt för varje gång det sägs. Harriet Colliander bryr sig inte ett dugg om att 3,5 miljoner människor i det forna Jugoslavien har blivit hemlösa. Vi har tagit emot 75 000--80 000 av dessa människor. Det finns en demagogi i sättet att uttala sig om det här som förekommer inte bara här utan i ännu gravare och allvarligare former när man talar ute i landet. Det är ju alldeles klart att Sverige har gjort bara ett mindre åtagande i detta fall. Det rör sig om att 700 000 människor har flytt till Västeuropa. Men bakgrunden till det hela har blivit att den återstående delen av dessa 3,5 miljoner människor har fått stanna i krigsområdena och i närområdena. Detta har blivit konsekvensen av att alltför få länder har ställt upp. I Västeuropa är det framför allt Tyskland, Schweiz, Österrike, Holland och Sverige som har ställt upp på ett någorlunda hedervärt sätt. Men den stora bördan har drabbat det forna Jugoslavien, Ungern, Tjeckoslovakien och de länder som ligger närmast. Jag kan vittna om hur pass allvarlig denna situation är efter det att jag nyligen har besökt Tjeckoslovakien och en del av det forna Jugoslavien.

Herr talman! Även detta uttalande från Harriet Colliander visar att hon har vissa svårigheter med att sätta sig in i frågan. Sanningen om historien är ju att de huvudsakliga insatserna, inte bara från Sveriges sida utan även från andra länders sida, sker genom de insatser som under ledning av UNHCR görs i grannområdena och i det forna Jugoslavien och som görs av FN. Där sätts ju de stora mänskliga och andra resurserna in. Jag tycker att de är otillräckliga. Men det blir ju inte bättre av att man här försöker tala om den här frågan som om alla insatser rör sig om att alla kommer hit och att man bortser från den andra sidan av saken. I detta sammanhang behövs det både och. Det tycker jag att Harriet Colliander borde inse. Harriet Collianders sätt att argumentera har varit till skada. Men dess bättre växer det nu fram en stark opinion. Det visar sig också att insamlingarna till förmån för de hemlösa och för flyktingarna från det forna Jugoslavien växer sig allt starkare, och Ny demokrati blir förhoppningsvis alltmer isolerat. Rönnung och som jag vill upprepa, kommer att bli hård över Ny demokrati och dess gelikar i andra länder.
Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet igen för att reagera på Harriet Collianders replikskifte med Catarina Rönnung, som jag tyckte var ett fasansfullt inlägg. Jag tillåter mig att kalla det för en rasistisk åskådning när man talar om att svenskarna skall bli i minoritet framöver och om att man vill särskilja raser. Då har man enligt mitt förmenande en rasistisk åskådning. Det var precis denna typ av argumentering som fanns i den artikel i Svenska Dagbladet som jag tog upp i mitt anförande till att börja med och som har väckt stor förstämning hos dem som har läst artikeln och som har förundrat sig över att man över huvud taget publicerat den. Nu har vi fått höra samma argumentering här i Sveriges riksdag. Jag tycker att det är förfärligt.

Herr talman! Av det sätt som Harriet Colliander resonerar på måste det vara på det sättet att hon föredrar att det skall bo bara svenskar i Sverige. Om man anser det har man väl en rasistisk inställning? Men precis som Catarina Rönnung sade har vi redan ett mångkulturellt samhälle. Vi har haft invandring under väldigt många år. Vi är ju svenskar allihop. Förresten, vad är det för fel på att det kommer andra grupper hit? När man resonerar på ett sådant sätt måste man vara medveten om att det är en rasistisk inställning. Om man skall behålla visa raser, så är det väl en rasistisk inställning? Och vad betyder det för de förfärliga grupper som lyckligtvis inte är så stora i Sverige i dag men som ändå finns där? De är skrämmande. Att Ny demokrati som ett parlamentariskt parti vill blåsa under sådana stämningar är förfärligt.

Herr talman! Jag är också en av dem som blev minst sagt häpen över det yttrande som Harriet Colliander har fällt ett par gånger. Jag tycker att Harriet Colliander skall ställa sig frågan: När blir man svensk? Hon försöker räkna fram när den svenska folkstammen är i minoritet. En del av oss som befinner oss i den här kammaren har son-namn. Vi kan heta Pettersson, Mårtensson eller Larsson. Vi är troligen svenskar. Det finns i denna kammare även de som har främmande namn. Men jag betraktar dem också som svenskar. Även om man kan ha förfäder som har kommit från andra länder, blir man efter hand i stor utsträckning assimilerad. Jag begriper mig inte på logiken i det yttrande som Harriet Colliander har fällt. Enligt det senaste inlägget tycks hon göra något slags skillnad beroende på hur långt ifrån Sverige man bor. Hon talar om att det är fråga om helt andra religioner. Jag vill bara erinra Harriet Colliander om att det inte är så länge sedan man på många håll här i Sverige med fasa såg på katoliker. Det var på ungefär samma sätt som vissa i vårt land ser på muslimer i dag. Jag tycker att Harriet Colliander är skyldig att förklara, här eller i något annat sammanhang, vad som menas med svensk kulturtradition. Själv bor jag i en stad, Göteborg, där många olika folkgrupper har bidragit till den kulturtradition som finns. Det är så också med landet i övrigt.

Herr talman! Harriet Colliander var litet slarvig med fakta beträffande vår nationalsymbol, den svenska flaggan. Det var så att jag, när jag var talman, tog det slutliga initiativet i talmanskonferensen och förvaltningsstyrelsen till att flaggan sattes upp. Det fanns vid det tillfället också en motion. Den var skriven av Görel Bohlin, om jag inte minns fel. Det var alltså i fullkomlig enighet som nationalsymbolen fick en plats i plenisalen. Jag skulle vara tacksam om Harriet Colliander inte sprider några felaktiga uppgifter om hur det gick till.

Herr talman! Trovärdigheten i argumentationen i de inlägg som jag har hört från Harriet Colliander skulle stärkas om vi fick se Ny demokrati ställa upp i kampen mot rasism här i Sverige. När vi deltar i den kampen på olika håll i landet ser vi inga företrädare för Ny demokrati. I stället för man fram argumentationen att vi skall stänga våra gränser. Då underblåser man i själva verket den rasism som är ett visst problem i det här samhället.

Herr talman! Låt mig först yrka bifall till reservation 6 i detta betänkande. 1991 tillkallade den dåvarande justitieministern under våren 1991 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda frågor om s.k. registrerat partnerskap m.m. Den här kommittén arbetar under namnet Partnerskapskommittén. Sedan kommitténs sekreterare hade entledigats på egen begäran utlystes sekreteraruppdraget under sommaren 1992, och två personer anmälde sitt intresse för uppdraget. Den ena av dem återkallade senare sin anmälan. Därefter beslutade statsrådet Reidunn Laurén den 11 september om förnyat förfarande med intresseanmälan. Samma dag underrättades den återstående sökande, en revisionssekreterare som börjat i hovrätt för över 20 år sedan och som tjänstgjort som rådman i hovrätt i omkring fyra år, om statsrådets beslut. Ytterligare två sökande anmälde intresse för tjänsten. Båda dessa hade avsevärt kortare tjänstgöringstid än revisionssekreteraren. Den 16 oktober förordnade statsrådet Reidunn Laurén en hovrättsassessor, som börjat i hovrätt cirka sex år tidigare, att biträda som sekreterare i Enligt en promemoria från Justitiedepartementet har just Partnerskapskommittén fått ett grannlaga uppdrag som bl.a. berör viktiga etiska och religiösa värderingar hos många människor. Man anser också att det är väsentligt för frågans fortsatta hantering att kommitténs arbetssätt inte kan misstänkliggöras och att dess förslag inte kan ifrågasättas annat än på rent sakliga grunder. Man anser vidare att krav på neutralitet skall kunna ställas med särskild tyngd när det gäller sekreteraruppdraget i denna kommitté. Enligt promemorian och statsrådet Reidunn Laurén har den nämnda revisionssekreteraren inte ansetts uppfylla kravet på neutralitet. Anledning till detta är att personen i fråga har åberopat att han har författat den av Socialstyrelsen utgivna boken Homosexuellas rättigheter. Vidare har han åberopat att han sedan 1978 har följt och medverkat i den offentliga debatten rörande de homosexuellas situation i samhället. Han har tio års erfarenhet av psykologiskt, socialt och juridiskt arbete inom RFSL rådgivning för homosexuella. Enligt 11 kap. 9 § andra stycket i regeringsformen skall vid tillsättande av statlig tjänst avseende endast fästas vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. I 4 kap. 3 § lagen om offentlig anställning hänvisas till vad som är föreskrivet i regeringsformen eller annan författning om saklig grund för tillsättande av statlig tjänst. Vidare föreskrivs i paragrafen att bland de grunder som sålunda skall beaktas vid tillsättandet av statliga tjänster skall skickligheten sättas främst om det inte finns särskilda skäl för något annat. Vi socialdemokrater anser att det i detta ärende inte finns några särskilda skäl för att man skall frångå det som föreskrivits. Vi ifrågasätter därför statsrådet Reidunn Lauréns bedömning i det aktuella ärendet. Vi anser att revisionssekreteraren har en stor kunskap och erfarenhet på det område som Partnerskapskommittén har att utreda. Det är kunskaper och erfarenheter som kan vara utredningen till nytta. Mot denna bakgrund och med hänsyn till hans långa domstolserfarenhet torde det kunna förutsättas att han under ordförandens ledning skulle ha kunnat utföra sekreteraruppdraget i kommittén med erforderlig objektivitet. Inte ens statsrådet kan hävda något annat. Vi socialdemokrater anser vidare att de ledamöter som partierna har utsett att ingå i kommittén, liksom de personer som har att ta ställning till kommitténs kommande förslag, inte låter sig förledas att misstro sekreterarens arbete på grund av att han skulle kunna knytas till vissa partsintressen utifrån sina åberopanden. Enligt vår uppfattning, herr talman, är detta ingen liten fråga. För oss är det mycket viktigt att yttrandefriheten respekteras och att otillbörlig diskriminering inte får ske. Därför kan statsrådet Reidunn Laurén inte undgå viss kritik.

Herr talman! Jag råkar bo i ett län som var utan landshövding i ett helt år. Curt Boström lämnade landshövdingeuppdraget den 30 juni 1991. Den borgerliga regeringen tog då itu med problemet med en landshövding i Norrbotten. Det gick mycket långsamt. Först den 26 mars 1992 Jag har nöjt mig med att godta utskottets skrivning. Där framhåller man vikten av att onödigt dröjsmål undviks när det gäller att utse landshövding. Om det här händer igen är det inte uteslutet att man får göra en kraftfullare markering. Jag har tidigare berört tillsättandet av ledamöter i Riksdagen slog 1988 fast att trafikpolitiken skulle ha ett övergripande mål som handlade om miljöhänsyn och hushållning med naturresurser. Sedan dess har vi haft en debatt där såväl forskare som trafikplanerare och miljömänniskor kritiserar regering och riksdag för att man inte lyckas att uppfylla dessa målsättningar när det gäller trafikpolitiken och infrastrukturen. I dag kan vi läsa en artikel i Dagens Nyheter som också behandlar detta att vi skall stå fast vid de mål som vi har ställt upp. Trafiksäkerhetsverkets styrelser föreföll det som om man har skjutit dessa övergripande målsättningar i bakgrunden. Jag tycker att det kunde ha varit en tydligare skrivning i utskottets betänkande om dessa försummelser. Därför har jag lämnat en meningsyttring som ger ett förslag till en alternativ skrivning. Jag tror att det är oerhört viktigt att ledamöter i Vägverkets styrelse är människor som kan driva igenom de politiska riktlinjer för infrastrukturen som riksdagen faktiskt har lagt fast.

Herr talman! I 4 kap. 3 § lagen om offentlig anställning hänvisas till vad som är föreskrivet i regeringsformen eller annan författning om saklig grund för tillsättning av statlig tjänst. I paragrafen föreskrivs också att bland de grunder som skall beaktas vid tillsättning av statliga tjänster skall skickligheten sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat. Grunderna till bestämmelserna i lagen om offentlig anställning och anställningsförordningen finns i de överväganden som är redovisade i propositionen om den statliga personalpolitiken. I denna proposition framhålls att till skickligheten också skall hänföras de faktorer som är avgörande för att bedöma den sökandes lämplighet för den aktuella tjänsten. Här understryks också att det är av grundläggande betydelse för meritvärderingen att det är de krav som är förknippade med tjänsten som bestämmer vilka skicklighetsfaktorer som skall beaktas och hur tungt dessa skall väga. Yrkesskicklighet och personliga egenskaper blir mätare på de individuella förutsättningarna att fylla de krav som den aktuella befattningen ställer på sin innehavare. Enligt Bertil Wennergren, som har skrivit I statens tjänst, brukar tjänstetillsättningsbeslut framhållas som ett typexempel på avgöranden som grundar sig på lämplighetsbedömningar och inte på rättsliga bedömningar. Han tar också fram det som i annat sammanhang kallas statsnyttan, dvs. det allmänna intresset av att offentliga funktioner utövas av personer som är bäst skickade för uppgifterna, och menar att denna också kan ingå i bedömningen. Statsrådet Laurén har vid den aktuella tjänstetillsättningen gjort den bedömningen att kommitténs verksamhet bäst gagnats av att sekreterarens neutralitet inte kan ifrågasättas. Inga invändningar har rests mot revisionssekreterarens kompetens. Det är emellertid av allmänt intresse att kommitténs samtliga ledamöter kan känna förtroende för sekreteraren och att resultatet av utredningsarbetet inte skall kunna misstänkliggöras med hänvisning till sekreterarens partiskhet. Eftersom olika uppfattningar kan råda när det gäller lämplighetsbedömningar, har utskottet inga andra kommentarer till tillsättningsförfarandet än att det är viktigt att yttrandefriheten respekteras. Jag yrkar att utskottets skrivning godkänns och att reservation 6 avslås. Bengt Hurtig har kommenterat tillsättningen av landshövdingeposten i Norrbottens län. Konstitutionsutskottet har uttalat att man självfallet skall tillse att inget onödigt dröjsmål uppstår vid tillsättning av landshövdingeposter liksom också vad gäller andra poster. Men Bengt Hurtig kan inte vara omedveten om de mycket speciella förhållanden som rådde vid detta tillsättningsförfarande. Bengt Hurtig kommenterar också utnämningen av ledamöter i Vägverkets och Trafiksäkerhetsverkets styrelser. KU gör en mycket genomgripande och fyllig redovisning av hela den hantering som skett av dessa utnämningar. Alla formella krav är tillgodosedda, och därför har utskottet inte funnit anledning att göra något särskilt uttalande i detta ärende. Jag yrkar att utskottets skrivning godkänns.
Herr talman! Vi socialdemokrater anser att det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten har kommit fram till den uppfattning som den hamnat på i denna fråga. Vi anser inte att det svar som statsrådet Reidunn Laurén gav i en interpellationsdebatt här i kammaren i frågan om tillsättningen av posten som sekreterare i denna kommitté var till fyllest utifrån den bedömning som hon har gjort. Det enda som statsrådet hänvisar till är frågan om neutraliteten. Vi anser att en person som den här berörde, som har en så god kunskap om de frågor som det gäller, mycket väl förmår att vara objektiv i sitt arbete i Partnerskapskommittén. Vi anser att den bedömning som statsrådet hänvisar till i denna fråga inte håller. Personen i fråga har öppet deklarerat sina åsikter på området. Jag vill fråga utskottsmajoritetens talesman om hon anser att en person som uttalar sig i ett visst spörsmål i fortsättningen skall vara diskvalificerad för arbete som sekreterare i en statlig utredning på det området.
Herr talman! Det är inte okänt för Lisbeth Staaf Igelström att det i den kommitté som skulle utreda förutsättningarna för ett registrerat partnerskap fanns mycket stor övervikt av personer som redan hade uttalat sig för ett registrerat partnerskap, nämligen ordföranden och två experter. Bland kommitténs ledamöter fanns inte förtroende för att kommitténs arbete med en ytterligare person som omfattade denna ståndpunkt skulle bli så neutralt som alla ledamöter av kommittén har rätt att förvänta sig. Det är en lämplighetsbedömning huruvida man utöver dem som redan har uttalat en bestämd mening också skall ha en sekreterare med samma uppfattning. Det kom mycket tydliga signaler att i så fall förtroende inte skulle föreligga, och då hade statsrådet att ta hänsyn till om respekten för kommitténs arbete skulle kunna bli till fyllest. Utskottet har mycket klart uttalat att det faktum att en person har en eller annan uppfattning inte får diskriminera denne när det gäller att få ett visst uppdrag. Men vad som tillkommer i det här fallet är ju att det fanns en stor grupp av personer i detta arbete som redan hade uttalat sig för en viss uppfattning.
Herr talman! Jag anser fortfarande att det är mycket märkligt att utskottsmajoriteten har intagit denna ställning. Den person som vi nu diskuterar har en mycket bred yrkesmässig bakgrund på detta område och en stor kunskap och erfarenhet. Med den kunskapen och den erfarenheten bör han kunna arbeta mycket objektivt just i denna kommitté. Vi anser fortfarande att utskottsmajoriteten inte har respekterat yttrandefriheten och att det förekommit en otillbörlig diskriminering av just denna person.
Herr talman! I utskottets skrivning görs det mycket klart att utskottet inte på något vis ifrågasätter revisionssekreterarens kompetens. Vad vi uttalar oss om är principerna för tjänstetillsättning, och vi pekar på att det finns olika sätt att göra lämplighetsbedömningar. I det här fallet har statsrådet bedömt att det inte var lämpligt att ytterligare tillföra personer med en klart uttalad uppfattning när det redan fanns så många som hade samma uppfattning. Samtliga ledamöter i kommittén skall kunna känna förtroende för sekreterarens arbete. Det är den lämplighetsbedömning som statsrådet har gjort.

Fru talman! Konstitutionsutskottet har granskat utbildningsministerns handläggning av dels frågan om utökning av antalet högskoleplatser hösten 1992, dels frågan om anslag till den nyinrättade Idrottshögskolan i Stockholm. I båda frågorna redovisar konstitutionsutskottet enhälliga skrivningar som är mycket kritiska till bristerna i utbildningsministerns handläggning. Jag tycker att det är positivt att de borgerliga instämmer i denna kritik. Först och främst föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i utskottet under sommaren 1992 att utskottet skulle ta ett initiativ för att få fram fler högskoleplatser. Detta initiativ avvisades av de borgerliga. Men den 20 augusti beslöt regeringen om 4 000 nya platser i högskolan fr.o.m. hösten 1992. Detta regeringsbeslut innehöll dock inget förbehåll om riksdagens godkännande, och någon proposition i frågan förelåg inte vid riksmötets öppnande. högskoleplatser från våren 1993. Tiden gick utan att regeringen kom med någon proposition, vare sig om de 4 000 eller de 2 000 platserna. Först den 25 november, med en fördröjning på över tre resp. två månader, presenterades förslagen för riksdagen. Vid den tidpunkten var de 4 000 platserna sedan lång tid intagna av studenter på de högskolor som tilldelats platserna. När propositionen väl kom saknades dessutom förslag till fördelning på högskolorna av de 2 000 Riksdagen fick genom bristerna i utbildningsministerns handläggning inte möjlighet att påverka utläggningen av platser på högskolorna. Det var ändå känt för utbildningsministern att Socialdemokraterna ville ha en annan fördelning än regeringen föreslog, med fler av platserna till de mindre högskolorna. Det var därför mycket tillfredsställande att ett enhälligt utbildningsutskott senare reagerade mycket skarpt på utbildningsministerns handläggning och uttalade att ''det fann ärendets hantering otillfredsställande''. Utbildningsutskottet markerade vidare ''att det nu inte finns skäl att frångå den hittillsvarande ordningen att det är riksdagen som fastställer planeringsramarna i högskoleutbildningen''. I det granskningsbetänkande vi nu behandlar instämmer ett likaså enhälligt KU i utbildningsutskottets kritiska bedömning av ärendets handläggning och uttalar vidare: ''Regeringsbeslutet borde ha försetts med förbehåll av riksdagens godkännande och propositionen borde ha förelagts riksdagen vid riksmötets början.'' Konstitutionsutskottet erinrar också om att budgetmakten, vid sidan av lagstiftningen, i svensk konstitutionell rätt framstår som en särskild, riksdagen tillhörig statsfunktion. Redan i regeringsformens portalkapitel fastslås att riksdagen bestämmer hur statens medel skall användas. Därav följer att regeringen icke självständigt kan ikläda staten ekonomiska åtaganden utanför av riksdagen godkända ramar. Den andra frågan som har granskats handlar om anslaget till Idrottshögskolan i Stockholm. I propositionen om lärarutbildning föreslogs att högskolan skulle erhålla 14 855 000 kronor, vilket också blev riksdagens beslut. I regleringsbrevet angavs emellertid det av riksdagen anvisade beloppet till 11 717 000 kronor. Detta lägre belopp angavs stämma med vad som redovisats i samband med riksdagens godkännande av Idrotthögskolans inrättande. Senare beviljades högskolan dock ytterligare 2 miljoner ur anslagsposten till regeringens disposition. Om detta noterar ett enhälligt konstitutionsutskott att riksdagen ej informerades om felräkningen av anslagsposten för Idrottshögskolan. Konstitutionsutskottet säger vidare: ''Det är för utgiftsprövningen viktigt att riksdagen i likhet med berörda myndigheter erhåller uppgift av Fru talman! Med dessa markeringar om bristerna i utbildningsministerns handläggning av nämnda frågor vill jag yrka bifall till konstitutionsutskottets enhälliga skrivning på denna punkt.

Fru talman! Det har förekommit alltför många felbedömningar av utvecklingen i Sydafrika. En del av dem har präglats av bristande insikter och önsketänkande. Det har också funnits mycket starka ekonomiska företagarintressen som utövat kraftiga påtryckningar på politiker och andra beslutsfattare. Det har inte hjälpt att det funnits objektiva och oberoende källor att ösa ur. Amnesty international, Kyrkornas världsråd, Internationella juristkommissionen och Internationella röda korset har regelbundet presenterat inträngande rapporter som varnat för tendentiös missvisande information om Sydafrika. Framträdande vita sydafrikaner som författarna Nadine Gordimer, nobelpristagare, och Albie Sachs, liksom den svarte biskop Tutu, har man inte heller lyssnat tillräckligt till. Mycket betänkliga har varit de upprepade påståendena under de senaste åren om att en lösning är nära förestående och dröjer bara några veckor. Så uttalade sig bl.a. statsminister Carl Bildt förra sommaren. Det kanske inte är så lätt för en moderat politiker att verka för svenska sanktioner, när partiet under hela sin oppositionstid varit motståndare till dem. I regeringsställning har Moderata samlingspartiet ett stort inflytande över utrikes och handelspolitiken genom att partiet besätter stats-, utrikes och handelsministerposterna. Detta påverkar också utskottsmajoritetens bedömning av regeringens handläggning av ansökningar om undantag från förbudet mot handel med Sydafrika. En granskning av majoritetens skrivning ger visst belägg för detta. Men låt mig först säga vad majoritet och reservanter är ense om. Avgörande för de svenska åtgärderna vad avser sanktionerna mot Sydafrika skall vara utvecklingen i landet. Handelsförbudet skall kunna upphävas när det föreligger en bindande överenskommelse om en interrimsregering i Sydafrika, och investeringsförbudet skall inte längre tillämpas när en sådan regering har bildats. Något avtal om övergångsregering finns emellertid inte. Långt mindre har den installerats. Trots intensiva ansträngningar har man ännu inte uppnått några avgörande resultat. Varför? Motsättningarna är betydande. Framför allt konservativa och högerextrema krafter, särskilt bland den vita befolkningen men även bland svarta grupper, gör allt för att sabotera en utveckling mot ett demokratiskt, ickerasistiskt Sydafrika. Detta har varit mycket tydligt under den senaste veckan. Även de Klerk-regeringen, som råder över polis, militär och administration, har ett stort ansvar för den allvarliga våldsspiralen och andra övergrepp. Vad gäller möjligheten att använda sig av dispensförfarandet säger utskottsmajoriteten att regeringen tillämpat den ''på ett sätt som står i överensstämmelse med handelsförbudsförordningens bestämmelser och vad som uttalats i förarbetena''. I förordningen sägs att regeringen i det enskilda fallet kan medge undantag för in och utförsel dels om ett upprätthållande av förbuden skulle medföra effekter som är ägnade att motverka syftet med förbudet, dels om det i övrigt finns särskilda skäl. I förarbetena anges följande: ''Beträffande möjligheterna till undantag från förbuden, hänvisades i propositionen till 9 § i internationella sanktionslagen, enligt vilken paragraf regeringen för visst fall kan medge undantag från förbud som har meddelats med stöd av lagen. I den proposition som föregick lagen anförde föredragande bl.a. att dispensgivningen är avsedd att vara restriktiv.'' I de följande riksdagsbesluten uttalades ''att undantagsreglerna emellertid, såsom framhållits i en motion bör tillämpas strikt''. Med hänsyn till det kraftigt ökande och stora antalet beviljade dispenser sedan regeringsskiftet 1991, gör jag bestämt gällande att angivna rättsliga förutsättningar inte är uppfyllda. Regeringen har i stället under sitt maktutövande tillämpat rakt motsatt dispensgivning, nämligen en ''generös politik'', vilket också handelsministern uttryckligen uttalat vid flera tillfällen. Detta i sin tur beror på att regeringen räknat med att häva handelsförbudet redan under april månad detta år, vilket alltså inte skett. I den senare frågan har regeringen fått bakslag under riksdagsbehandlingen tack vare en stark kritik från alla partier utom Moderata samlingspartiet och Ny demokrati.

Detta framgår av hans uttalanden i riksdagen, bl.a. den 12 mars i år. Han förklarade också att samma hänsyn kommer i fortsättningen att tas till sysselsättningen i Sverige. Det står dock helt klart det vi s-ledamöter har framhållit i vår reservation: ''Att handelsförbudets införande kunde medföra negativa konsekvenser för svenska företag och orter kunde enligt förarbetena inte uteslutas. I första hand borde eventuella problem kunna lösas av företagen. Den fördel ett undantag skulle kunna innebära för ett företags sysselsättning och produktion i Sverige kan i linje härmed inte utgöra skäl för att tillämpa undantagsbestämmelsen. Handelsförbudets syfte och förarbetenas uttalanden om en restriktiv tillämpning av undantagsbestämmelsen ger inte heller vid handen att undantag kan medges i sådana fall.'' Birger Hagård kan enligt vad jag förstår inte finna något uttalande i förarbeten eller riksdagsbeslut som talar just om svenska sysselsättningsskäl. Det framhölls i stället i förarbetena att svårigheterna för de personer som direkt drabbades av sysselsättningseffekterna av Sydafrikabojkotten skulle solidariskt bäras av hela samhället. Det är för övrigt uppenbart att inga sanktioner av någon betydelse kan genomföras, om sysselsättningsskälet får den betydelse som detta tillmätts i en lång rad dispensbeslut, en stor del efter avstyrkan från Kommerskollegium. De skäl som Atlas Copco åberopat kan också enligt s-reservationen medföra dispens. I likhet med anmälarna till KU kan man dock fråga sig om det finns stöd för en generell dispensgivning, vilket var fallet för Atlas Copco. Dispensen borde ha haft en konkret specificering. I handelsförbudsförordningen liksom i förarbetena finns inget föreskrivet om generell dispensgivning. Min uppfattning är att det finns goda skäl för slutsatsen i s-reservationen, nämligen att regeringen får till viss del anses under år 1992 ha tillämpat möjligheten att medge undantag från handelsförbuden på ett sätt som inte står i överensstämmelse med vad som anges i förordningen och dess förarbeten. Riksdagens uttalanden har inte heller gett utrymme för en sådan tillämpning av undantagsbestämmelsen som skett från regeringens sida. Statsrådet Dinkelspiel kan därför inte undgå kritik härför. Fru talman! Jag yrkar bifall till s-reservationen nr 7.

Fru talman! Den här reservationen från s-sidan är utomordentligt svagt grundad, om den över huvud taget har någon grund alls. Jag skall inte falla för frestelsen att diskutera Sydafrikapolitik med Hans Göran Franck. Det skulle jag mycket väl kunna göra, men jag tror inte att vi har något gemensamt på en enda punkt. Jag skall i stället enbart hålla mig till det ärende som vi har här i kammaren, nämligen frågan om utrikeshandelsministern på något sätt skulle ha begått någonting som kan sägas vara konstitutionellt oriktigt. Då kan jag konstatera att något sådant finns inte. 29 oktober 1992 för ett antal olika företag. Man kan i utskottets eget betänkande se grunderna för detta.

Utrikesutskottet konstaterar att ''hittillsvarande beslut om dispenser från handelsförbudet gjorts efter prövning av varje enskilt ärende, i enlighet med de principer som regeringen lagt fram i Jag hittar inte några som helst reservationer från Socialdemokraterna i det betänkandet. Frågan är alltså vilka jag skall lita på. Skall jag lita på socialdemokraterna i utrikesutskottet, på socialdemokraterna i Utrikesnämnden eller på socialdemokraterna i konstitutionsutskottet? Det finns ingenting som kan åberopas till stöd för den socialdemokratiska reservationen. Jag undrar om inte ett misstag har blivit begånget här, att man har slarvat över det hela. Om man nu närde en misstanke om att allt inte var konstitutionellt riktigt, varför ställde man då inte en fråga till statsrådet Dinkelspiel, när han fanns i utskottet? Det hade sagts ifrån från början att den möjligheten gavs. Ingen enda fråga ställdes om detta till Ulf Dinkelspiel. Audiatur et altera pars -- hör också den andra sidan! -- är en gammal god princip. Jag yrkar, fru talman, avslag på den socialdemokratiska reservationen och bifall till konstitutionsutskottets skrivning.
Fru talman! Birger Hagård säger att den reservation som vi socialdemokrater har avgivit är svagt grundad, men han har inte på en enda punkt bemött det jag anförde i mitt inlägg. Vi skall inte ha en Sydafrikadebatt nu, men det ligger i sakens natur att man i ett ärende av detta slag givetvis får ge en kort bakgrund till situationen, och det var det jag gjorde. Vad gäller det beslut som Birger Hagård hänvisar till förhåller det sig så att utrikesutskottet har yttrat sig i den här saken. Utskottet utgick ifrån att avsikten med dispensgivningen inte vore att frångå gällande sanktioners syfte men att ge visst utrymme för en tillämpning anpassad till utvecklingen i Sydafrika. Det uttalandet gjordes också året dessförinnan. Det var alltså utskottets mening att man inte skall ha en dispensgivning som är så vidsträckt att den frångår sanktionernas syfte. Sedan skrev utrikesutskottet: ''Utskottet vidhåller denna uppfattning. Utskottet noterar samtidigt att hittillsvarande beslut om dispenser från handelsförbudet gjorts efter prövning av varje enskilt ärende i enlighet med de principer som regeringen lagt fram i utrikesnämnden.'' Det är bara ett konstaterande om att den nuvarande regeringen har lämnat en rapport om detta. Den har där anfört att de principer som jag har beskrivit i mitt första inlägg har varit vägledande. Det betyder kort och gott att det inte är fråga om den restriktiva tillämpning som både förordning och riksdagsbeslut går ut på, utan det är motsatsen. Det regeringen har redogjort för är att man i strid med dessa ställningstaganden har lagt om praxis till att bli en liberal och generös praxis. Detta har regeringen vidgått både i skrivelse och i yttranden här i riksdagen. Jag har ställt frågor om detta. Det har ägt rum flera frågedebatter och interpellationsdebatter i denna fråga. Vi visste precis var utrikeshandelsminister
Fru talman! Hans Göran Franck citerar just det som jag citerade. Jag kan bara konstatera att utrikesnämnden inte har haft några invändningar mot det förfaringssätt som det här har varit fråga om -- ej heller Kommerskollegium eller utrikesutskottet. Min fråga kvarstår: Vem skall jag tro på? Skall jag tro på socialdemokraterna i utrikesnämnden, i utrikesutskottet eller i konstitutionsutskottet? Än en gång: Varför ställdes inte en enda fråga till statsrådet Dinkelspiel när han besökte utskottet? Det finns inte någon som helst grund för försöket att rikta kritik mot statsrådet Dinkelspiel.
Fru talman! Vi har haft utfrågningar med utrikeshandelsminister Dinkelspiel här i riksdagen. Vi har noga penetrerat dessa frågor i flera debatter med honom. Dessa protokoll har funnits fogade till ärendet. Jag vet inte om Birger Hagård har läst protokollen från interpellationsdebatterna. Där framgår just de saker som jag har berört i mitt första inlägg. Vad sedan angår utrikesnämnden vet jag inte hur det förhåller sig med Birger Hagårds kunskaper om vad som har förekommit där. Men så mycket vet jag: I den debatt som har förekommit här i kammaren har utrikeshandelsminister Dinkelspiel blivit utsatt för precis samma kritik som vi framför i vår reservation och som jag har framfört i mitt inlägg. Bl.a. har Pierre Schori i den debatt som förekom här i kammaren framfört just en sådan kritik.
Fru talman! Hans Göran Franck må gilla eller ogilla den politik som förs av regeringen, och i det här fallet utrikeshandelsministern. Det är relativt ointressant i sammanhanget. Den fråga som vi har att besvara är om det finns någon konstitutionell anmärkning som kan riktas mot statsrådet. Vi har kunnat klara ut att någon sådan inte finns. Min fråga kvarstår. Statsrådet Dinkelspiel var hos utskottet. Det fanns alla möjligheter -- det hade sagts ifrån i förväg -- att diskutera Sydafrikaärendet, eftersom det fanns en anmälan hos konstitutionsutskottet. Det var ingen som tog den chansen. Det framgår tydligt av de protokoll vi har från utfrågningar. Vad Hans Göran Franck refererar till är något helt annat. Det är en interpellationsdebatt som förekom i sammanhanget. Det jag talar om är den utfrågning som skedde i utskottet. Där berördes denna fråga icke med ett ord.
Fru talman! Det är i och för sig riktigt att det inte ställdes några frågor till utrikeshandelsminister Dinkelspiel, som då hördes i ett helt annat ärende. Vi ansåg från vår sida att det inte var påkallat att ställa ytterligare frågor till honom eftersom ärendet var tillräckligt belyst. Om nu Birger Hagård ansåg att det inte var tillräckligt belyst hade han själv kunnat ställa frågor till utrikeshandelsministern, vilket han inte gjorde. Jag har lagt märke till att Birger Hagård med stor tvärsäkerhet ständigt talar om att alla andra för fram uppfattningar som inte har någon konstitutionell aspekt. Det blir inte särskilt mycket bättre av att han ständigt upprepar det. Vad jag här gör gällande är att den dispensgivning som har förekommit efter regimskiftet -- framför allt under 1992, men också den som nu fortsätter -- inte är förenlig med den förordning som finns, och som inte har ändrats, samt de förarbeten som finns. Den är inte heller förenlig med de beslut som riksdagen har fattat i dessa frågor. Det är av den anledningen som utrikeshandelsministern inte kan undgå kritik.
Fru talman! Hans Göran Franck får verkligen ursäkta mig om det är så att jag talar om konstitutionella frågor när ärendet gäller konstitutionsutskottets granskning. Det är just det som saken skall gälla, och absolut inte någonting annat. Hans Göran Franck må ha vilken uppfattning han vill när det gäller själva sakfrågan -- huruvida man har följt gällande regler eller inte. Jag kan endast slå fast att utrikesnämnden inte har haft någonting att invända och inte heller utrikesutskottet, där frågan primärt hör hemma. Det finns inte några som helst reservationer någonstans. Det är därför som jag är förvånad över att man över huvud taget har fört fram den här reservationen.